Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag är beredd att kommentera bristen på professurer i bl.a. afrikanska språk med hänsyn tagen till föreställningen att vår ekonomiska framtid är knuten till inhämtande av kunskaper från de nya industriländerna och erövrande av nya marknadsandelar för svensk industri på fträmmande marknader. Jag vill först erinra om att handelns och industrins behov av kunskaper för att bättre komma ut på nya marknader inte i första hand tillgodoses genom att man inrättar forskartjänster, t.ex. professurer som här har nämnts. Vad man behöver är ofta rent elementära kunskaper som inte begränsar sig till språket. Det kan gälla kunskaper om seder och föreställningar eller politiska, religiösa och sociala förhållanden som råder i ett land. Vad som krävs är därför insatser i första hand på grundutbildningens område. De tjänster som därvid kommer i fråga är bl.a. tjänster som universitetslektor och utländsk lektor. Åtskilliga sådana tjänster har inrättats, som också frågeställaren konstaterar. De ämnen det här kan gälla är i många fall små i fråga om studerandeantal, även om de kan representera stora kulturområden. Universitetsoch högskoleämbetet har regeringens uppdrag att se över bl.a. högskoleenheternas utbud i nämnda avseenden i syfte att de knappa resurserna skall kunna utnyttjas bättre. Jag vill särskilt betona betydelsen av lokala initiativ från i första hand högskolemyndigheterna men också från andra myndigheter samt företag och organisationer när det gäller att utveckla och förnya utbildningen i högskolan. Exempel på sådana initiativ kunde nämnas. Även om frågan således är ett problem för i första hand grundutbildningen, krävs givetvis också forskning på dessa områden och en vetenskaplig grund för utbildningen. När det gäller forskning om afrikanska förhållanden vill jag som exempel på forskningsinsatser nämna att humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet beslutat satsa relativt stora belopp på ett tvärvetenskapligt projekt inom afrikanistiken. Jag återkommer i den proposition om forskning m.m. som regeringen inom kort lägger fram till frågor om tväroch mångvetenskaplig verksamhet inom de områden som frågeställaren har berört.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för hans utförliga svar. Min utgångspunkt för denna fråga har varit att internationalisering är nödvändig. Som nation har vi mindre träning i internationellt umgänge och utomnationellt tänkande än vissa mindre perifert belägna grannar. Tyvärr är språkundervisningen i skolan nu sämre än tidigare. På min tid hade man två språk i realskolan och tre i gymnasiet även på reallinjen. Nu behärskar studenterna högst ett språk hyggligt och därtill hjälpligt ytterligare ett. Varje form av internationalisering kräver förmåga till kommunikation, och därför är språkkunskaper så viktiga. Utbildning i allmänhet bör också ses i ett globalt perspektiv. Det är en central uppgift för högskolan att förnya och förändra utbildningen så, att de interationella inslagen förstärks och utbildningen därigenom bättre kan svara mot näringslivets och särskilt exportindustrins behov. Det är synpunkter som kommit till uttryck och som jag gärna vill ansluta mig till. Vad utbildningsministern här säger om forskartjänster är naturligtvis rätt i formell mening. För min del anser jag att alla professorer skall svara för både grundutbildning och forskning. Det viktigaste inom universiteten är egentligen inte professorerna utan institutionerna. Men institutionerna är för det mesta knutna till professorer. Jag vill kanske en aning omfördela tyngdpunkten i min fråga. Jag har i och för sig ömmat för de afrikanska språken, men jag har framför allt fäst mig vid den ganska svaga besättningen i fråga om japanska och kinesiska. Det är naturligtvis så, som utbildningsministern säger, att det f. n. är små ämnen i fråga om studerandeantal. Men när det gäller relationen mellan studerandeantalet och de egentliga behoven å ena sidan och institutionernas utformning och tillgänglighet å andra sidan, så är det klart att det rör sig om en växelverkan. Jag tror därför, att om man finge flera institutioner i landet och med rejäla resurser skulle inte minst industrin och exportindustrin ha glädje av att använda dem.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig dels om regeringen senare i vår avser att återkomma till riksdagen med förslag till kliniska professurer, dels om inrättandet av kliniska professurer skall göras beroende av landstingens överprövning, och dels om det i så fall inte har varit till skada att staten avhänt sig ansvaret för sina egna undervisningssjukhus. En inbördes samverkan mellan klinisk, medicinsk utbildning och forskning och sjukvården är nödvändig. Staten som utbildningshuvudman samverkar därför med vissa sjukvårdshuvudmän på olika sätt och betalar ersättning för de resurser inom vården som därvid tas i anspråk. Jag kommer att närmare utveckla min uppfattning om hur formerna för samverkan mellan högskolan och sjukvårdshuvudmännen bör se ut i framtiden i den proposition om forskning som regeringen inom kort avlämnar till riksdagen. Inrättande av en tjänst som professor i kliniskt ämne förutsätter att tjänsten kan förenas med en tjänst som överläkare vid en klinik inom motsvarande område. Överläkartjänsten inrättas av sjukvårdshuvudman. Nya professurer i kliniska ämnen medför ökade anspråk från sjukvårdshuvudmännen på ersättning från staten. De avtal mellan staten och sjukvårdshuvudmännen som reglerar dessa ersättningar har förlängts till utgången av innevarande år. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår. I avvaktan på ett nytt avtal har jag inte ansett det lämpligt att föra fram förslag som i dagens läge skulle kunna innebära ökade kostnader för staten. När ett nytt avtal har slutits får de samlade kostnadskonsekvenserna vid inrättande av tjänster som professor i kliniskt ämne bedömas utifrån då gällande förutsättningar. Sådana frågor får då i sedvanlig ordning tas upp i det årliga budgetarbetet. Vad jag nu har sagt innebär att jag inte avser att föreslå regeringen att under innevarande riksmöte föra fram förslag om nya professurer i kliniska ämnen. Det förhållandet att staten vill kunna bedöma de totala kostnaderna för att inrätta tjänster som professor i kliniskt ämne innebär naturligtvis inte att staten avhänt sig rätten att inrätta sådana tjänster. Beslut om överföring av statliga undervisningssjukhus till kommunala huvudmän har fattats på grundval av sjukvårdspolitiska överväganden. Forskning och utbildning för hälsooch sjukvård är ett gemensamt intresse för staten och sjukvårdshuvudmännen. Dessa intressen har uppmärksammats vid överföringarna. Jag har därför utgått från att dessa överföringar inte kommer att skada utbildningen och forskningen.

Herr talman! Utbildningsministern är ju, som vi alla vet, en troende kristen, och han uttrycker då och då fromma förhoppningar. Jag är inte lika optimistisk som han ger sken av i formuleringen av sitt svar. Samtidigt som jag vill tacka så mycket för svaret skulle jag vilja ha svar på frågan, om förlängningen av det befintliga avtalet är en regeringsfråga eller en riksdagsfråga. Jag har inte kunnat bli på det klara med det. Utbildningsministern säger i svaret att han inte avser att framlägga — och det framgår i budgetpropositionen — förslag om några nya professurer i kliniska ämnen. Jag tycker att professurerna i kliniska ämnen därigenom har ställts i något slags pariasklass i årets budgetbehandling, vilket jag finner ganska anmärkningsvärt. Utbildningsministern säger samtidigt att det förhållandet att staten vill kunna bedöma de totala kostnaderna naturligtvis inte innebär att staten har avhänt sig rätten att inrätta tjänster som professor i kliniskt ämne. Men det är väl ändå så att om vederbörande landsting inte skulle vilja inrätta en överläkartjänst i det ifrågavarande ämnet, så har staten med de här avtalen avhänt sig rätten att inrätta sådana tjänster, när nu staten har övergivit sina egna hittillsvarande undervisningssjukhus, vilket är något som jag mycket beklagar. Mitt praeterea censeo i den här frågan — och i andra frågor — är att staten måste skärpa sig och väsentligt kraftfullare än hittills hävda det som i regeringsformen kallas för det allmännas intressen gentemot olika, om än så mäktiga, intressenter. Jag får vädja till utbildningsministern att med all den kraft som han besitter se till att det rör sig i den riktningen.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag nu är beredd att påskynda beslutet om den professur i rehabiliteringsmedicin som äskats av universitetsoch högskoleämbetet men som ej tillstyrkts av regeringen i årets budgetproposition. UHÄ har bl.a. mot bakgrund av den föreslagna utbyggnaden av sjukgymnastutbildningen i Norrbotten förordat en utökning av forskningsresurserna för medicinsk rehabilitering inom Umeå högskoleregion genom att en tjänst som professor i medicinsk rehabilitering, särskilt fysikalisk medicin, inrättas den 1 juli 1982. Enligt min mening bör ett ställningstagande till en utveckling av forskningen om rehabilitering i Umeå högskoleregion göras med hänsyn tagen till utbyggnaden av utbildningen inom området. I årets budgetproposition har jag förordat att rehabiliteringslinjen skall inrättas i Luleå-Boden fr.o.m. budgetåret 1983/84. Ett slutligt ställningstagande till utformningen av sjukgymnastutbildningen i Norrbotten bör föregå beslut om inrättande av professuren. Jag räknar med att i samband med nästa års budgetproposition återkomma till dessa Nr 83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

Landstingets kostnadsansvar skulle enligt beslutet i landstinget avse en treårsperiod, alltså fram till den 31 december 1981. I början av 1981 framkom så uppgifter som talade för att professuren skulle inrättas den 1 juli 1982, varvid landstinget beslutade att förlänga sitt ekonomiska åtagande att omfatta även första halvåret 1982. Av budgetförslaget för 1982/83 från utbildningsdepartementet framgår det att man ej i dag kan bestämma den framtida utformningen av professuren. Frågan om sjukgymnastutbildningen, som skall förläggas till Norrbotten, skall utredas innan beslut kan fattas. I dag fungerar redan denna professur, och det är av stort intresse för huvudmannen och landstinget att snabbt få ett besked inför den planering som är nödvändig efter halvårsskiftet i år. Det vore olyckligt om det redan i dag fungerande arbetet ej kunde fortsätta. Ett samarbete med forskningsinsatser inom en sjukgymnastutbildning som är förlagd till Norrbotten är självfallet möjligt att genomföra. Det är dock viktigt att basen för det arbetet förläggs i anknytning till medicinsk rehabilitering, som innehåller även arbetsterapeututbildning. Den helhetssyn på människan som finns inom rehabiliteringen är viktig att behålla, och kontakten med andra grenar som hänger samman med rehabilitering av en handikappad människa är en förutsättning för ett gott resultat. Man löser inte dessa problem tekniskt, utan här kompletterar sjukgymnastoch arbetsterapiutbildningarna varandra. I Jag menar att Umeå har de nödvändiga grundförutsättningarna för att framgångsrikt bedriva medicinsk rehabiliteringsforskning. För de aktuella yrkesgrupperna är det även väsentligt att anknytning till forskningen finns i utbildningen, bl.a. av det skälet att de i framtiden kan ta över utbildningen inom sina yrken. Det är dock inget som hindrar att vissa delar av forskningen förläggs till Norrbotten — Luleå eller Boden. Ett besked så snart som möjligt är välkommet, så att man kan planera inom Västerbottens läns landsting. Det är beklagligt att statsrådets besked i dag inte har kunnat klarlägga framtidssituationen när det gäller denna professur, som redan fungerar och som det finns ett så stort behov av.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att väderleksrapporteringen i radio och TV även i fortsättningen sker från Norrköping. I sin fråga hävdar Christer Nilsson att rapportering från Stockholm skulle minska effekterna av utlokaliseringarna på 1970-talet och att det vore kvalitetsmässigt olyckligt eftersom det bästa underlaget finns i Norrköping. Detta är inte en fråga som regeringen avgör, men jag vill ändå lämna några sakupplysningar. Efter vad jag erfarit finns det hos Sveriges Riksradio eller Sveriges Television inga planer på att ersätta underlaget från SMHI med något annat för väderrapportering i radio och TV. Vad man inom Sveriges Television diskuterat är att det kan vara rationellt att låta läsa upp väderleksrapporten från studio i Stockholm i stället för Norrköpingsstudion. Åtgärder av detta slag ingår som ett led i programbolagens rationaliseringsarbete och är därmed en fråga för de olika bolagen att ta ställning till.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Wikström för svaret. SMHI flyttades från Stockholm till Norrköping i mitten av 1970-talet, och då började man också sända väderleksrapporterna i radio och TV från Norrköping. Nu har Sveriges Television planer på att flytta tillbaka väderleksrapporteringen till Stockholm, trots att väderinformationen från Norrköping fungerar bra och trots att SMHI:s ledning framhållit att verksamheten bör bli kvar i Norrköping. Flyttar man väderleksrapporterna från Norrköping minskar man effekterna av utlokaliseringarna på 1970-talet. Dessutom kommer väderleksrapporteringen att bli kvalitetsmässigt sämre, eftersom det bästa underlaget finns hos SMHI i Norrköping. Nu kan den meteorolog som redovisar vädret i TV studera väderlekssituationen omedelbart före sändningen. Den möjligheten kommer inte att finnas i Stockholm. Vill man utveckla och förbättra väderinformationen i TV bör sändningarna ske från Norrköping, där SMHI finns. Sveriges Television har inte — såvitt jag känner till — presenterat några kalkyler, som talar för att väderleksrapporteringen bör flyttas tillbaka till Stockholm. Man kan se flyttningsplanerna som uttryck för en centralistisk klåfingrighet, som styrelsen för Sveriges Television bör sätta stopp för. Det är också anmärkningsvärt att man aktualiserar en flyttning av väderrapporterna till Stockholm vid en tidpunkt när TV-företaget försöker flytta folk från Stockholm till distrikten. Herr talman! Östra TV-distriktet har en expanderande verksamhet och goda tekniska resurser. TV-huset och SMHI är grannar. Några sändningstekniska skäl för flyttningen finns inte.

Herr talman! Karl Leuchovius har — mot bakgrund av riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnader för djur på jordbruksfastighet — frågat om jag vill medverka till att de beslutade reglerna får den av riksdagen avsedda tolkningen. Karl Leuchovius synes mena att riksskatteverket i strid mot riksdagens beslut föreskrivit att de fastställda värdena skall avse hela djurbesättningen och inte bara omsättningsdjuren. Inkomst av jordbruksfastighet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid inkomstberäkningen görs numera ingen skillnad mellan stamdjur och omsättningsdjur. De av riksskatteverket fastställda värdena på djur — värden som fr.o.m. 1981 års taxering baseras på genomsnittlig produktionskostnad — avser således fullt korrekt samtliga djur i en djurbesättning. Det föreligger alltså ingen motsättning mellan riksskatteverkets värden och riksdagens beslut. Det kan tilläggas att riksskatteverket vid värderingen tar hänsyn till att djuren kan ha fötts upp under en längre period. I fullständighetens intresse bör nämnas att gränsdragningen mellan stamdjur och omsättningsdjur fortfarande kan vara av betydelse i en speciell situation. Det gäller jordbrukare som först vid 1980 års taxering gick över från kontantprincipen till bokföringsmässig redovisning. Dessa får vid 1982 års taxering värdera omsättningsdjuren — men inte stamdjuren — till endast 30 Jo av riksskatteverkets genomsnittsvärden. Att omsättningsdjuren under en övergångsperiod får tas upp till lägre belopp än stamdjur hänger samman med att en jordbrukare inte tillgodoräknas något ingångsvärde på omsättningsdjur vid övergången till bokföringsmässig redovisning.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetminister Wirtén för svaret på min fråga. Tyvärr är situationen inte mycket klarare nu än den var innan, och jag har kanske den funderingen att varken riksskatteverket eller budgetministern egentligen förstår vad det gäller. Det som ligger till grund för riksdagsbeslutet, som togs våren 1979, är skatteutskottets betänkande om ändrad företagsbeskattning. Där behandlades bl.a. två motioner, med mig som första namn, om befrielse från den beskattning av värdestegring för stamdjur som gällt tidigare. Det handlar inte bara om nötkreatur utan också om husdjur, och t.o.m. renarna är med i det här sammanhanget. Det är inte fråga om någon lagerbeskattning, utan det är den ökning av djurvärdena som hör samman med inflationen som beskattas. När frågan behandlades i skatteutskottet skrev utskottet en särskild mening som skulle klarlägga förhållandena. Den meningen lyder: ”Genom att värdena skall baseras på en genomsnittlig produktionskostnad för djuren kommer någon successiv beskattning av värdestegringen — utöver vad som motiveras av omsättningen — i en djurbesättning inte att ske.” Det har jag tolkat så att produktionskostnaden för djuren är uppfödningskostnaden och ingenting annat. Man föder inte upp ett djur mer än en gång, och den produktionskostnad som gäller för de två första åren — det är ett visst värde som beskattas i det sammanhanget — skall naturligtvis tas upp när det gäller omsättningsdjuren. Med omsättningsdjur menas i detta fall djur som ersätter de sålda djuren och ingenting annat. Den nya produktionskostnaden skall gälla dem och inte hela beskattningen. Skatteutskottet skrev den här meningen för att det inte skulle bli några misstolkningar — det är de djur som sätts in i besättningen för att ersätta de äldre djuren som produktionskostnaden skall avse, och produktionskostnaden är detsamma som uppfödningskostnaden. Det är rätt egendomligt att riksskatteverket kommit fram till sin slutsats. Det var faktiskt två motioner, där jag tillhörde undertecknarna, som behandlades i riksdagen — en motion som hade framställts under allmänna motionstiden och en som lades fram i samband med behandlingen av företagsskatteberedningens slutbetänkande. I båda dessa motioner krävdes befrielse från inflationsbeskattning i detta fall, och i betänkandet från skatteutskottet säger man att motionerna i stort sett är tillgodosedda. Jag är besviken på svaret.
Herr talman! Karl Leuchovius har gjort sin tolkning av utskottsbetänkandet, och vi har i likhet med riksskatteverket haft den uppfattning om beslutet som framgår av svaret. Jag har för dagen egentligen inte något att tillägga, herr talman. Jag vill bara redovisa ett exempel på djurvärden under ett antal år, nämligen för en mjölkko. Produktionskostnaderna uppgick år 1979 till 4 300 kronor, år 1980 till 4 300 kronor, år 1981 till 2 800 kronor och uppgår år 1982 till 3 300 kronor. Jag tycker att en sådan sifferserie visar rimligheten i det av riksskatteverket fattade beslutet och hur detta skall tolkas. För dagen har jag alltså inget mer att tillägga.
Herr talman! Jag beklagar budgetministerns tolkning. Den måste med tanke på det beslut som skatteutskottet har fattat vara felaktig. I skatteutskottets skrivning framhålls att värdena skall baseras på en genomsnittlig produktionskostnad. Det är då fråga om en genomsnittlig uppfödningskostnad, grundad på uppgifter från olika gårdar. Någon successiv beskattning av värdestegringen utöver vad som motiveras av omsättningen i djurbesättning en har man inte tänkt sig. Omsättningen består ju av nyinsatta och inköpta djur, och de skall åsättas den produktionskostnad som gäller för respektive år. Men man kan inte behålla samma uppfödningskostnad för t.ex. en ko, sedan denna väl är uppfödd, under hela dess livstid på kanske 15-20 år. Övriga kostnader är utgifter för mjölkproduktionen, och de hör inte dit. Någon värdestegring utöver produktionskostnaderna skall enligt skatteutskottets betänkande inte förekomma i detta fall.

Herr talman! Med anledning av en skrivelse från universitetsoch högskoleämbetet till universitet och högskolor med lärarutbildning om betyg i lärarutbildning har Margot Wallström frågat mig om jag vill medverka till att myndigheter under utbildningsdepartementet bättre iakttar riksdagens enhälliga beslut. Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att riksdagens beslut skall efterlevas. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden är den att i propositionen 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen m.m. anförde föredraganden, dåvarande statsrådet Mogård, att betyg i lärarskicklighet borde kunna tas bort. Sådana betyg borde, enligt föredraganden, ges sista gången höstterminen 1981. Utbildningsutskottet kunde i sitt betänkande 1980/81:38 inte ansluta sig till föredragandens förslag om att avskaffa betyget i lärarskicklighet. Utskottet framhöll att man i lärarutbildningen måste kunna ge uttryck för en studerandes olämplighet för läraryrket. Detta borde, enligt utskottet, ske med betyget ”icke godkänd” i lärarskicklighet. I övrigt borde endast betyget ”godkänd” förekomma i lärarskicklighet. Utskottet uttalade sig inte om tidpunkten för förändringen. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag . Regeringen har vid tillfällen som dessa två alternativa vägar att verkställa riksdagens beslut. Den ena är att meddela föreskrifter i en förordning. Den andra vägen är att i ett särskilt beslut meddela vederbörande myndighet vad riksdagen beslutat. I detta ärende valde regeringen att med ett särskilt beslut meddela UHÄ vad riksdagen beslutat. I en skrivelse från UHÄ till universitet och högskolor med lärarutbildning anför ämbetet att det inte bedömt det möjligt att tillämpa nya betygsättningsbestämmelser redan fr.o.m. vårterminen 1982 och att ämbetet därför beslutat att förändrade bestämmelser skall gälla först från den 1 juli 1982. UHÄ har alltså tolkat riksdagens beslut så, att ett genomförande av beslutet skulle vara möjligt först vid denna senare tidpunkt. I den situation som nu har uppkommit anser jag det lämpligt att de förutsättningar för utbildningen som genom UHÄ:s beslut kommit att gälla vid vårterminens början också får gälla för utbildningen under hela vårterminen. Jag anser inte att någon åtgärd från regeringens sida nu bör komma i fråga. Någon ytterligare försening är enligt min mening utesluten, och jag har inhämtat att UHÄ avser att utfärda bestämmelser så att endast betygen godkänd/icke godkänd kan ges i lärarskicklighet från den 1 juli 1982.

Herr talman! Jag får tacka skolministern för svaret, även om det är ett svar som gör ett stort antal lärarkandidater och lärarutbildare besvikna. De graderade betygen i lärarskicklighet har ju debatterats länge och har av många ansetts utgöra ett hinder för ett förtroendefullt samarbete mellan metodiklektor och kandidat. UHÄ:s agerande ger onekligen intryck av att man vill förhala förändringen så länge som möjligt. Frågan kan ju inte vara ny för UHÄ. Redan LUT fick ett särskilt uppdrag att se över den. Detta uppdrag redovisades för regeringen, som överlämnade materialet till UHÄ för övervägande 1978. Konsekvenserna av en förändring bör alltså inte vara okända för UHÄ, såvida man inte helt har struntat i regeringens propå. En mycket märklig argumentation förekommer också i UHÄ:s skrivelse. Man säger att bestämmelser för betygsättning och bestämmelser för meritvärdering för lärartjänst är beroende av varandra. Regeringen har den 25 juni 1981 uppdragit åt SÖ att utarbeta ett nytt meritvärderingssystem för lärartjänsttillsättning. Meritvärderingsbestämmelserna bör också vara kända när förändringen genomförs. Det måste ju vara tvärtom. Förändringen av betygssystemet måste först göras, och därefter kan meritvärderingsbestämmelserna utarbetas. Detta är alltså inget argument för att förhala borttagandet av de graderade betygen i lärarskicklighet. UHÄ säger dessutom att de nya bestämmelserna måste avse såväl betyg i de olika ämnena som ingår i utbildningarna som betyg i lärarskicklighet. Detta är ju inte heller nödvändigt. Det går utmärkt att frikoppla bestämmelserna om betyg i lärarskicklighet, om man är intresserad av att få en snabb förändring till stånd. Skolministern avslutar sitt svar med att bl.a. säga: ”I den situation som nu har uppkommit anser jag det lämpligt att de förutsättningar för utbildningen som genom UHÄ:s beslut kommit att gälla vid vårterminens början också får gälla för utbildningen under hela vårterminen. Jag anser inte att någon åtgärd från regeringens sida nu bör komma i fråga.”

Herr talman! Jag gav egentligen ett enligt min mening uttömmande svar i mitt första anförande. Men jag kan tillägga att jag inte anser att det i och för sig är en katastrof att det gamla betygssystemet gäller för sista gången vid utgången av den pågående vårterminen. Man kan kanske lätt, utifrån sett, förledas att tro att frågan är enklare än den egentligen är — att genomförandet av en förändring av betyg i undervisningsskicklighet är något som klaras av över en natt. Men detta är en fråga av juridisk art, och förändringen är inte så liten. Det förstår man om man tänker på alla de människor på lärarhögskolorna — både elever och lärare — som på något sätt är berörda av den. Som bekant mal statens kvarnar långsamt. Det kan man beklaga, och jag gör det faktiskt i det här fallet. Men en tröst är å andra sidan att den, såsom vi uppfattar det, långsamma processen samtidigt är noggrann — och man kan faktiskt skynda även om man skyndar långsamt.

Herr talman! Skolministern sade att man måste tänka på alla de berörda. Det är just dessa som föranleder den här frågan — alla de berörda kandidater och lärare som nu är besvikna på grund av förhalningen av genomförandet av beslutet. Jag tycker att man på ett bättre sätt hade visat att man tänker på dem som berörs, om UHÄ hade genomfört det nya systemet snabbt.

Herr talman! Jag kan hålla med om att den här frågan inte på något sätt är ny. Redan den 18 maj 1978 fick ju UHÄ uppdraget att vidta de åtgärder som ankommer på ämbetet — för att citera vad som stod i direktiven. Regeringens proposition våren 1981 och riksdagens beslut med anledning därav var naturligtvis också kända för UHÄ — även om UHÄ inte hade fått ett formellt beslut från regeringen. Jag utgår naturligtvis från att ämbetsverken i sin planering lägger upp arbetet med utgångspunkt i kända fakta. I det här fallet var fakta att regeringen i sin proposition hade föreslagit att en ändring av betygssystemet skulle ske vid en viss angiven tidpunkt. Som jag sade tidigare beklagar jag att verkställigheten av beslutet har fördröjts. Margot Wallström sade att många är otåliga över att genomförandet har dröjt, men otåligheten har trots allt ett starkt samband med om man är oviss om utgången av något — och om man ser slutet på det som man upplever som eländigt, torde det ändå gjuta olja på otålighetens böljor.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

Herr talman! Jag har gjort en välvillig tolkning av vad som har skett. Det är att tyda allt till det bästa, och det skall man ju. Jag utgår ifrån att ingen av oss här vill antyda att beslutet medvetet fördröjts.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

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag nu är beredd att klargöra vilka särskilda bestämmelser om maskinförarutbildning som regeringen med hänsyn till kostnaderna m.m. skall meddela för att skapa klarhet om villkoren för att hösten 1982 starta försöksverksamhet med sådan utbildning. Som jag anfört i årets budgetproposition bör maskinförarutbildning fr.o.m. budgetåret 1982/83 få anordnas i form av ettårig högre specialkurs med inriktning på främst maskinlära och körning med allmänt förekommande anläggningsmaskiner. Kursen bör bygga på utbildning inom områdena jordbruk, trädgård, skogsbruk eller byggoch anläggning med inriktning på gatu-, vägoch anläggningsarbeten. Utbildningen bör få anordnas i viss begränsad omfattning och inom de ramar för gymnasieskolans dimensionering som regeringen beslutar. I syfte att i största möjliga utsträckning nedbringa kostnaderna för maskinförarutbildningen bör denna bedrivas i samverkan med företag och arbetsmarknadsutbildningen. Det bör ankomma på skolöverstyrelsen att besluta om lokaliseringen av utbildningen samt att, som för andra specialkurser, fastställa timoch kursplaner. Jag förutsätter att SÖ inför beslut om lokalisering av maskinförarutbildning prövar olika alternativ för att se var de bästa förutsättningarna finns för att anordna en sådan utbildning. Vid en sådan prövning har SÖ, som i detta fall där investeringskostnaderna för bl.a. utrustning är höga, att särskilt beakta de möjligheter till samplanering och sambruk mellan olika utbildningsanordnare och företag som kan finnas på aktuella orter. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att jag i årets budgetproposition har föreslagit ett särskilt bidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel under de närmaste åren för att stimulera en utökning av utbildningskapaciteten på yrkesinriktade utbildningar. Sådana utbildningar kräver oftast dyra investeringar i utrustning. Kommunernas benägenhet att öka kapaciteten på sådana utbildningar bör därför övergångsvis stimuleras genom ett sådant särskilt bidrag till utrustning. Detta bidrag bör kunna utgå med upp till 100 96 av bidragsunderlaget, dvs. normalkostnaden, på vissa yrkesinriktade studievägar. Inom regeringskansliet bereds f. n. hur ett sådant bidrag tekniskt skall utformas. I detta sammanhang kommer bidraget till maskinförarutbildningen särskilt att beaktas.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret. Redan den 6 december 1978 beslöt riksdagen om en begränsad försöksverksamhet med maskinförarutbildning. Gävleborgs läns landsting och min egen hemkommun Ljusdal har visat stort intresse för denna. I en gemensam skrivelse redan 1975 till skolöverstyrelsen föreslog de Ljusdal som lokaliseringsort. Anledningen var dels tillgången på övningsobjekt, dels den befintliga skogsbruksskolan med god maskinell utrustning och integration med det allmänna gymnasiet. Intresset för att denna utbildning skall komma i gång är stort. Givetvis är vi nu intresserade av vad de särskilda bestämmelser som nämns i propositionen kommer att innehålla. Den stora frågan för oss är om de särskilda bestämmelserna om maskinförarutbildning kommer att vara sådana att vi har råd att ta emot utbildningen, om vi nu skulle få ett erbjudande om att få den i Gävleborgs län. Skolministern förordar ett särskilt bidrag till den första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel. Jag vet att det för denna utbildning krävs dyrbar utrustning, men jag skulle vilja få en precisering av vad skolministern i detta fall menar med stadigvarande undervisningsmateriel.

Herr talman! Jag vill återigen påpeka för Iris Mårtensson att frågan om maskinförarutbildning har tagits upp i årets budgetproposition. För att verkligen utnyttja de resurser som finns tror jag det är nödvändigt att samarbeta med företag inom berörda branscher. Man måste också noggrant pröva var de bästa förutsättningarna finns för en lokalisering av denna typ av utbildning.

Sådana kräver oftast mycket dyrbara investeringar i utrustning. Kommunernas vilja att öka kapaciteten på sådana utbildningar måste därför övergångsvis stimuleras genom ett särskilt bidrag just för den första uppsättningen undervisningsmateriel. Jag har föreslagit att det särskilda bidraget bör kunna utgå med upp till 100 26 av normalkostnaden för utrustningen på studievägar inom teknisk-industriell sektor och teknisk-naturvetenskaplig sektor. Kostnaderna härför har jag beräknat till omkring 80 milj.kr. Om riksdagen bifaller förslaget i budgetpropositionen, kommer jag att föreslå regeringen att utfärda bestämmelser om detta särskilda bidrag till utrustning som medger ett förhöjt bidrag till vissa studievägar inom teknisk-industriell sektor. En fordonsteknisk linje med närliggande special Nr 83 kurser, som kräver dyrbar utrustning, kommer därvid särskilt att uppmärk Torsdagen den sammas. Ett exempel på en sådan studieväg är just kurs för maskinföra 18 februari 1982 re.
Herr talman! Jag ber att få tacka för kompletteringarna. skinförarutbild Många inom både arbetstagaroch arbetsgivarorganisationerna väntar på ning vid skogsatt denna utbildning skall komma i gång. Det kan inte heller vara försvarbart — bryksskolan att en utbildning, som många väntar på och som riksdagen har beställt, inte skall komma i gång därför att den är kostsam. Jag vet att den utrustning som krävs är mycket dyrbar, och jag håller med skolministern om att man bör kunna utnyttja de företag som finns på ort och ställe. Eftersom vi har skogshögskolan i Ljusdal och en rätt god maskinpark, anser jag att man borde kunna utnyttja den så mycket som behövs i denna utbildning. Det är ändå snart fem år sedan riksdagen fattade detta beslut. Jag anser att det vore väldigt bra om vi någon gång kunde komma i gång. Ungdomarna väntar på denna utbildning och tycker att den är mycket attraktiv. Jag hoppas därför att det nu verkligen händer någonting. Utbildningen är, såsom tidigare sagts, dyrbar, och det är då angeläget att kunna utnyttja den maskinpark som finns vid skogsbruksskolan i Ljusdal.
Herr talman! Det är inte regering och riksdag som skall bestämma om var den ena eller andra utbildningen skall förläggas. Men vi försöker skapa förutsättningarna för olika slags utbildning. Såsom Iris Mårtensson säger finns det säkert ett behov. Men vilka platser man slutligen stannar för är det naturligtvis ännu för tidigt att uttala sig om. Ljusdal torde tillhöra de platser som i och för sig kan komma i fråga. I övrigt delar jag Iris Mårtenssons intresse för utlokalisering av sådan här yrkesinriktad utbildning. Det är viktigt att utbildningen är anpassad till de behov som föreligger på olika orter eller i olika trakter. Jag vill till slut bara understryka att det är just sådana här frågor som vi arbetar med i den proposition om flexibel skolplanering som kommer att läggas fram i mars månad.
Herr talman! Också jag känner till att riksdagen inte har med lokaliseringen av en sådan här utbildning att göra. Men jag vill ändå poängtera just den möjlighet som finns när man, som här är fallet, har en skogsbruksskola med fin maskinell utrustning i anslutning till gymnasieskolan. Vi hoppas fortfarande. Naturligtvis är vi väldigt intresserade av att få de ekonomiska förutsättningarna för att ta emot utbildningen.
Herr talman! Jag vill till slut påminna om att det — som Iris Mårtensson säkert känner till - är kommunen som skall ta initiativet, om den vill ha denna typ av utbildning.
Herr talman! Jag började mitt inledningsanförande med att tala om att både Gävleborgs läns landsting och Ljusdals kommun redan 1975 skrev till skolöverstyrelsen och föreslog att Ljusdal skulle bli kommande lokaliseringsort. Vi har verkligen varit aktiva i denna fråga både från Gävleborgs läns landsting och från Ljusdals kommun. Hoppet har vi fortfarande kvar.

Fru talman! Lilly Hansson har frågat mig om jag vill medverka till att avvecklingen av NCB:s verksamhet i Hörnefors sker i socialt acceptabla former och vidta sådana åtgärder att de äldsta arbetstagarna blir ekonomiskt skyddade fram till pensionsåldern. Jag är medveten om att en avveckling av NCB:s verksamhet i Hörnefors innebär en svår process för alla inblandade, och jag förstår den förtvivlan som griper människor när de förlorar sina arbeten. Vi har visserligen ett socialt system som ekonomiskt skyddar den enskilde, men därmed kan vi inte slå oss till ro. Därutöver vill regeringen genom aktiva regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder medverka till att nya arbetstillfällen skapas för dem som drabbas av avskedanden. Regeringen har tidigare förklarat sig beredd att med utnyttjande av de undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över lämna särskilt regional politiskt stöd till angelägna projekt i Hörnefors. Om de regionala myndigheterna finner att behov föreligger av ökade statliga insatser på det arbetsmarknadspolitiska området, är regeringen också beredd att noga pröva behovet av ökade medel för ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att möjliggöra en acceptabel utveckling i Hörnefors. NCB har för sin del, inom sina ekonomiska ramar, sökt medverka till att ny sysselsättning skapas genom att anslå 5 milj.kr. för näringslivsfrämjande åtgärder i Hörnefors. Jag vill härvid allmänt framhålla att, även om det många gånger skulle vara önskvärt med stora åtaganden från företagen i fall som detta, kraven på insatser inte får bli så stora att företagens framtida utvecklingsmöjligheter äventyras. Det ankommer på företagens ledningar att bedöma sina företags möjligheter till särskilda stödåtaganden i syfte att mildra de negativa effekterna då verksamheten på en ort måste avvecklas eller nedtrappas.

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det är ett svar som i sig är ömsint och uttrycker förståelse för de drabbade. Och jag är naturligtvis mycket glad över de åtaganden som regeringen har utfäst när det gäller speciellt regionalpolitiskt stöd för olika projekt som kan komma fram. Men jag kan inte i svaret finna att industriministern tänker vidta några åtgärder för den grupp det här gäller, alltså de äldre. Företagsledningen får själv bedöma om sådana åtgärder är nödvändiga. Man kan fråga sig om NCB:s förfaringssätt i Hörnefors är socialt acceptabelt. Den stora flisstacken var såld samma dag som riksdagen fattade beslut om nedläggning. Efter ett par veckor var det dags att sälja oljan. Jag var själv i Hörnefors i januari och informerade mig om läget. Bilar med massaved gick i skytteltrafik till Hörnefors, medan flisen kördes därifrån. Det virket skulle ha räckt för att driva massafabriken i sex månader. NCB frångick de förhandlingar som påbörjats och bröt därigenom grovt mot den praxis som i svenskt arbetsliv är vanlig i en nedläggningssituation. När det gäller de anställda vet vi av erfarenhet att de äldsta har svårast att få nytt arbete. I den situation vi har i dag, där regeringen ger AMS för litet resurser, blir det naturligtvis ännu svårare för just de äldre. I Hörnefors finns i dag 34 kollektivanställda som är över 60 år. Tar man med dem som är 58 och 59 år blir det 57 stycken. Om man skulle ge dessa människor förtidspension efter den dag de har stämplat ut från A-kassan, skulle det sammantaget för dessa 57 personer innebära en kostnad på ca 10 milj.kr. Industriministern säger i svaret att speciella åtaganden för företaget inte får innebära att den framtida utvecklingen för företaget blir svårare. Är det så illa i företaget att den kostnad som detta för med sig skulle äventyra den framtida utvecklingen, tror jag för min del att NCB inte har särskilt stora möjligheter att överleva. medverka till att NCB:s ledning omprövar sitt ställningstagande när det gäller de äldre.

Jag har alltså inga möjligheter att direkt inskrida och påverka NCB-styrelsens hantering av sitt fögderi. Jag vill också säga att riksdagen har anvisat en så knapp marginal för den finansiella rekonstruktionen av NCB att en stoppad lageravveckling uppenbart, enligt min bedömning, skulle avsevärt försvåra företagets möjligheter att fortsätta driften i övriga anläggningar. En stoppad lageravveckling i Hörnefors skulle alltså direkt gå ut över sysselsättningsläget i företagets övriga driftsenheter. Sedan säger Lilly Hansson att AMS har fått för litet resurser. Det kan man i och för sig säga, även om AMS under det senaste året har fått 6 miljarder för sina insatser, och det är inte så litet i rådande budgetläge. Men det vore naturligtvis önskvärt att man kunde vara mera generös vid ett sådant här tillfälle. Vi har nu vissa regler för förtidspensionering, och enligt min uppfattning måste de reglerna gälla också i Hörnefors.
Fru talman! Jag är inte alls särskilt nöjd med det senaste svaret, för det var inte svar på min fråga. Jag vet inte om jag får tolka det så att industriministern anser att förfaringssättet vid nedläggningen i Hörnefors är socialt acceptabelt. Jag vill däremot inte ställa mig bakom den uppfattningen att detta förfarande är socialt acceptabelt. Man brukar rimligen först förhandla färdigt, innan man sätter i gång med en sådan avveckling och försäljning som NCB gjorde. Det här gäller egentligen ett litet antal människor. Men det gäller människor som har det svårast och som har levt hela sitt liv i Hörnefors fabriker och ställt sin arbetskraft till förfogande. I en sådan här situation för just dessa människor — det är tillräckligt svårt för de övriga som finns där att bli utan arbete — tycker man att de rimligen borde få känna att de har ekonomisk trygghet fram till pensionsåldern. Det rör sig ändå inte om särskilt mycket pengar i det stora hela, och då borde enligt min mening NCB:s ledning kunna vara mer generös. Jag tror också att industriministern, om viljan finns, kan påverka NCB:s ledning i det fallet.
Fru talman! Tyvärr är det nog så att den medelsram som riksdagen har anvisat för NCB är så knapp att man inte kan resa ytterligare krav på NCB beträffande Hörnefors. Däremot förutsätter jag självfallet att företaget, inom ramen för de befintliga resurserna, på alla sätt positivt medverkar till att lösa de aktuella problemen. Vi har ju ganska stora resurser till vårt förfogande när det gäller att få fram alternativ sysselsättning, och jag förutsätter att länsmyndigheter, kommuner, företag och fack använder dessa resurser maximalt. De är som sagt betydande. När det gäller de äldres situation regleras möjligheten att medverka till förtidspensionering i lagen om allmän försäkring, och den måste vi följa. Det avgörande är då att bedömningen av individens behov av förtidspensionering kommer först sedan vederbörande är utförsäkrad, som det heter. Det betyder att man först sedan arbetslöshetsförsäkringen inte medger ytterligare ersättning för den enskilde arbetslöse prövar möjligheten till förtidspensionering. Jag förutsätter självfallet att myndigheterna gör en generös prövning av de här fallen med hänsyn till omständigheterna. Men diskussionen om detta kan vi inte föra förrän utförsäkringen av arbetstagarna har skett på sedvanligt sätt.
Fru talman! Jag har med detta fått beskedet av industriministern att någon medverkan från hans sida till att företaget skall ta sitt sociala och moraliska ansvar för de äldsta arbetstagarna inte är aktuell. Det står helt klart för mig nu.
Fru talman! Den kammare som Lilly Hansson själv tillhör har inte gett mig mandat eller ekonomiska resurser för att ställa krav på NCB. Däremot har kammaren dess bättre gett mig mycket stora resurser när det gäller att skapa nya sysselsättningstillfällen. Alla seriösa uppslag i fråga om alternativ sysselsättning är välkomna. Jag kan försäkra att vi skall ge maximalt stöd till dem inom ramen för de regionalpolitiska stödformerna. Där finns det alltså ganska goda möjligheter, och dem måste vi ta till vara. I övrigt måste jag följa de lagar och förordningar som riksdagen har utfärdat.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag kan ge besked om vad regeringen avser att göra för att utan dröjsmål tillse att den svenska sjukvårdsberedskapen i materiellt hänseende bringas till en sådan nivå, att både civilbefolkningen och våra stridskrafter kan känna rimlig tillförsikt ”om kriget kommer”. Regeringen avser att senast den 10 mars 1982 lägga fram en proposition om inriktningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling. Regeringens bedömning av behovet av åtgärder för hälsooch sjukvårdens beredskap kommer då också att redovisas. Hälsooch sjukvården har en avgörande betydelse för såväl de militära förbandens som civilbefolkningens motståndsvilja, men också för samhällets förmåga att fungera under krig och andra konflikttyper. Hälsooch sjukvården i krig är därför en viktig del av vårt totalförsvar. Hälsooch sjukvården i krig grundas på de resurser som finns i fredssjukvården. Dessa behöver dock kompletteras i krig genom olika typer av åtgärder, såsom hemskrivning av patienter, upprättande av operationsoch vårdannex samt säkerställande av sjukvårdens försörjning. I det försvarsbeslut som riksdagen fattade år 1977 angavs en inriktning för uppbyggnaden av hälsooch sjukvården i krig för den närmaste femårsperioden. Denna inriktning har inneburit att beredskapen har kunnat förbättras, bl.a. i fråga om läkemedel, utrustning för operationsannex samt beträffande utbildning av personal för hälsooch sjukvården i krig. Försvarskommittén har nyligen lämnat sitt slutbetänkande Totalförsvaret 1982/87. Detta utgör tillsammans med socialstyrelsens programplan 1982/87 för hälsooch sjukvården i krig ett viktigt underlag för det arbete som nu pågår med den totalförsvarsproposition som snart skall läggas fram för riksdagen. Med anledning av att Gunnar Biörck undrat vad riksrevisionsverkets granskning av beredskapslagringen inom socialstyrelsens område resulterat i kan jag nämna att socialstyrelsen i en skrivelse den 29 oktober 1981 till riksrevisionsverket har redogjort för vilka åtgärder som socialstyrelsen redan har vidtagit eller avser att vidta med anledning av riksrevisionsverkets granskningsrapport. Av socialstyrelsens skrivelse framgår vidare att socialstyrelsen f. n. ser över vissa rutiner, bl.a. för samverkan med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag är ense med Gunnar Biörck i Värmdö om att hälsooch sjukvården i krig är en viktig del av totalförsvaret. Därför kommer den att behandlas utförligt i den kommande totalförsvarspropositionen och därmed också att ingå i det totalförsvarsbeslut som riksdagen skall fatta senare i vår.

Fru talman! Tillåt mig först att tacka statsrådet Ahrland för det svar hon har givit på min interpellation. Det är nu en månad sedan den ställdes, och vi närmar oss uppenbarligen raskt den tidpunkt då regeringen avser att lägga fram sin försvarsproposition. Det kommer därför kanske att bli tillfälle att återkomma till de långsiktiga planeringsfrågorna senare i vår. Min interpellation hade emellertid en mera kortsiktig, men inte mindre angelägen inriktning. Jag nämnde i den ordet ”beredskap”, och jag använde tidsbestämningarna ”utan dröjsmål”, ”i morgon eller nästa vecka”. Jag gjorde det därför att jag tycker mig ha funnit att vi just nu, och för åtskillig tid framöver, har en utomordentligt allvarlig svacka i vår sjukvårdsberedskap. Statsrådet talar i sitt svar om att ”de resurser som finns i fredssjukvården ——- behöver dock kompletteras i krig”. Detta är en sangvinisk förhoppning. När det blir krig är det förmodligen för sent att komplettera dem. Det är innan det blir krig, som beredskapen måste finnas färdig. Jag har varit medveten om att sjukvårdens materieloch läkemedelsförsörjning sedan åtskillig tid tillbaka utgjort en akilleshäl i försvarsberedskapen. Det är inte bara i försvarskommitténs slutbetänkande, som sjukvårdens behov redovisas i sista kapitlet. Jag har därför under de två senaste riksmötena upprepade gånger försökt aktualisera denna problematik. Den utlösande faktorn till det här offentliga samtalet var riksrevisionsverkets förödande kritik av socialstyrelsens beredskapsplanering den gångna sommaren. Man talade där om beredskapsförråd, som ej hade inventerats på ett decennium, samtidigt som man var bekymrad över materielsvinnet inom den civila sjukvården. Man beskyllde socialstyrelsen för att sakna en klar uppfattning om innebörden i sitt programansvar på beredskapsområdet, och man var osäker om ansvarsfördelningen mellan socialstyrelsen, huvudmännen och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap. Om detta är sant är det ju ytterst illavarslande. Såvitt jag förstår har socialstyrelsen delvis besvarat kritiken genom sin programplan för den närmaste femårsperioden, och även fått försvarskommitténs endossering av sitt förslag. Detta innebär åtminstone delvis att riksrevisionsverkets kritik egentligen drabbar regeringen och riksdagen, som icke ställt erforderliga medel till socialstyrelsens förfogande för att möjliggöra en rationell beredskapsplanering. Men en höjning av anslagsramen är naturligtvis inte nog. Organisatoriskt förefaller sjukvårdsberedskapen i dag att likna ”hela havet stormar”. Man har avväpnat socialstyrelsen och länsstyrelserna och lagt över en mängd uppgifter på landstingen utan att förvissa sig om att de senare har vilja, kompetens och resurser att ta hand om dessa uppgifter. Under hela innevarande år har vi en totalt oklar ansvarssituation i växlingen mellan två organisationsmodeller, där jag personligen har ringa tilltro till den nya. Jag skall naturligtvis med allra största intresse ta del av försvarspropositionen i de delar det här gäller, och — i den mån det på något sätt ankommer på mig — göra mitt bästa för att stödja realistiska förslag på detta för hela landets befolkning vitala område. Men snart sex år i detta hus börjar göra mig otålig, för i världen utanför oss skärps motsättningarna, både inom och mellan länderna, och det börjar bli bråttom att se om sitt hus, vårt hus. Det är därför jag har frågat statsrådet Ahrland om regeringen, även i skuggan av försvarspropositionen, ändå kan företa sig något, för att nu bringa upp sjukvårdsberedskapen på en försvarbar nivå. Fru talman! Att jag med en viss envishet återkommit till dessa beredskapsfrågor under de senaste riksmötena beror naturligtvis på att jag anser det övervägande sannolikt att vi under 1980-talet kommer att få uppleva ett nytt världskrig, där Europa blir en ofrånkomlig krigsskådeplats. Alla hoppas vi att de får rätt, som tror att Sveriges traditionella utrikespolitiska linje — den alliansfria politiken, som skall rättfärdiga hävdandet av en svensk neutralitet även under ett krig — också kommer att respekteras, men jag anser det oförsvarligt naivt att räkna med att så kommer att ske, när våra nordiska grannar i väster tillhör NATO, medan vårt finska broderfolk utrikespolitiskt och militärt har att ta särskild hänsyn till sin östra granne. I en tidsålder, då kriginte förs enbart till lands eller till sjöss utan väl så mycket i luftrummet, är Sveriges läge — mellan två maktblock — inte skyddat på samma sätt som förr, utan kanske snarare jämförbart med vad som i två tidigare världskrig varit Polens eller Belgiens. Vårt territorium kan kränkas ovanifrån, och radioaktivitet kan var som helst svepa in över våra gränser. Utan att föregripa riksdagens behandling av vårt framtida försvar senare i vår, vidhåller jag att regeringen redan i dag har ett ansvar för att svenska folket skall kunna räkna med bästa möjliga skydd till liv och hälsa, också i en situation då mänskligt lidande, till omfattning och intensitet, kan befaras bli i det närmaste ofattbart. Vår alliansfria politik har som konsekvens att vi måste reda oss själva. Vi har inga andra att lita till. Här som eljest gäller det att ta vara på och organisera vad det svenska samhället ännu har av resurser och kompetens. Jag är ledsen, fru statsråd, att behöva konstatera att svaret på min interpellation därvidlag inte förefaller riktigt betryggande.
Fru talman! Jag vill först bara erinra om vad jag sade i mitt svar, nämligen att en proposition kommer att läggas fram inom en mycket kort tid. Sedan skall jag gärna tillägga att jag tycker det är bra att Gunnar Biörck i Värmdö har tagit upp den här frågan i riksdagen genom en interpellation. Det är bra därför att den här typen av frågor dess värre inte alltid är så politiskt intressanta, och de tillhör den del av politiken där man ständigt måste tjata för att väcka något intresse. Jag är dock inte beredd att i detalj gå in i frågorna några veckor innan den proposition som regeringen just nu förbereder kommer att läggas fram.
Fru talman! Det är uppenbart att Karin Ahrland och jag i många stycken har en likartad inställning till dessa problem. Det är bara det att tidsaspekten för min del spelar en mycket stor roll. Det enda besked som återstår för mig att ge är: Ta befälet, Karin Ahrland!

Fru talman! Carl-Henrik Hermansson har i en interpellation om svenska företags investeringar utomlands ställt en tredelad fråga till mig: 1. Hur ser regeringen på sambandet mellan företagens kraftigt ökade investeringar utomlands och den minskade industrisysselsättningen inom Sverige? 2. Räknar regeringen i sina framtidsbedömningar med att företagens investeringar utomlands skall fortsätta att öka och sysselsättningen i industrin här hemma fortsätta att minska? Fru talman! Jag vill erinra om att Carl-Henrik Hermansson, Kjell-Olof Feldt och jag den 12 november 1981 — alltså för bara drygt tre månader sedan — hade en lång debatt här i kammaren om tillståndsprövningen när det gäller svenska företags utlandsinvesteringar. Den debatten illustrerade bl.a. att vi har olika syn på utlandsinvesteringars effekter för den inhemska ekonomin, en skillnad som betingas av om man har en socialistisk eller en marknadsekonomisk grundsyn. Jag visade bl.a. på flera konkreta exempel, där svenska företags utlandssatsningar hade skapat fler jobb i Sverige. Produktionens ökande internationalisering är på intet sätt unik för Sverige. Den är ett villkor för vidareutveckling av industrin i ett öppet och frihandelsbaserat land som Sverige. Vår politik måste sålunda inriktas på att underlätta för svensk industri att expandera överallt där det finns en marknad. En grundläggande tanke i det marknadsekonomiska systemet är att företagen själva i allmänhet har de bästa möjligheterna att avgöra den lämpliga storleken, inriktningen och lokaliseringen av sina investeringar. Investeringsviljan avgörs av en rad faktorer som t.ex. marknadestillväxt, konkurrensförhållanden, lönsamhetsutsikter och den allmänna framtidsbedömningen. Alla dessa förhållanden kan i varierande utsträckning påverkas av den ekonomiska politik som förs eller som ställs i utsikt. I det sammanhanget bör understrykas att den diskussion som i dag förs om löntagarfonder på intet sätt är ägnad att stärka investeringsvilja och framtidstro i näringslivet. Investeringarna har utvecklats negativt i Sverige på senare år, och sysselsättningen i industrin har minskat. Detta är ett faktum. Men i motsats till C.-H. Hermansson anser jag det felaktigt att huvudsakligen relatera denna trend till det förhållandet att utlandsinvesteringarna ökat. Det samband som finns belagt i flera utredningar är i stället att utlandsinvesteringar är ett komplement till satsningarna hemma, snarare än en ersättning för dessa. En förbättrad konkurrenskraft är det bästa sättet att skapa förutsättningar för ökad produktion och sysselsättning. I en omvärld med allt hårdare tags investeringar utomlands konkurrens om marknaderna är konkurrenskraften alldeles avgörande. Detta synsätt är styrande för den ekonomiska politikens utformning. Regeringen räknar med att industrin i Sverige i framtiden skall öka sin produktion och på så sätt kunna bereda flera människor arbete. Devalveringen och med den förenade åtgärder samt de måttfulla löneavtalen för 1982 har skapat förutsättningar för en ökande industriproduktion. Visserligen kan företagen stegra sin produktion med befintlig kapacitet ännu ett tag, men under loppet av året bör såväl investeringar som nyanställningar komma i gång. Sysselsättningen kan varaktigt öka bara om den produktiva basen stärks. Vi menar att grunden har lagts till en sådan förstärkning. Det är naturligt att utlandsinvesteringarna ökar. Bakom de i statistiken registrerade ökningarna ligger flera faktorer, t.ex. marknads-, stordriftsoch specialiseringsfördelar. I vissa fall kan t.ex. lokala regler kräva att det utländska företaget skall investera eller etablera sig i landet för att få fortsätta. Utlandsinvesteringarna är ofta ett komplement till verksamheten i Sverige. De kan ge nyttiga impulser på forskningsoch utvecklingssidan och åstadkomma ett valutainflöde i form av utdelningar, räntor, patentoch licensintäkter. Och med de finansieringsvillkor som är förknippade med utlandsinvesteringar har dessa automatiskt en motpol i posten långfristiga lån på kapitalbalansen. Vårt näringsliv behöver en bred bas för sin verksamhet. Det har visat sig, som herr Hermansson är väl medveten om, att våra mest framgångsrika företag också har en bred utlandsetablering. Och det är också belagt i många utredningar att just denna sektor har givit den svenska företagsamheten ett avgörande tillskott. Den ledande positionen, som i dag intas av L M Ericsson och Atlas Copco t.ex., hade inte kunnat nås utan en väl utbyggd utlandsorganisation såväl i försäljningssom i produktionsledet. Sverige har internationella åtaganden inom ramen för GATT:s regler för handel och för OECD:s kapitalliberaliseringsstadga att tillåta kapitalsatsningar. Vi har samtidigt kvar möjligheten att via vår valutareglering pröva att investeringarna är reala och inte s.k. portföljinvesteringar. Fru talman! Jag ser sålunda inte några egentliga negativa samband mellan utlandsinvesteringarna och industrisysselsättningen i Sverige. Jag räknar med att svenska företags utländska engagemang kommer att vidareutvecklas, som ett naturligt komplement till investeringarna i Sverige. Jag är vidare inställd på en tilltagande aktivitet i Sverige. Konjunkturinstitutet räknar med att industriproduktionen i Sverige ökar med ca 3,5 90 under loppet av 1982.

Fru talman! Den här debatten skall handla om svenska företags investeringar utomlands. Både i ekonomiministerns svar och i mina kommentarer som följer berörs den allmänna teorin för utlandsinvesteringarna och deras verkningar. Jag hoppas därför att fru talmannen inte anser det ligga utanför det behandlade ämnet om jag tar min utgångspunkt i en aktuell fråga, som gäller utländska investeringar i Sverige. Jag gör det för att belysa det motsättningsfyllda i ekonomiministerns positioner och för att söka komma underfund med vilken som egentligen är hans ståndpunkt. Frågan om försäljningen av Wasabröd i Filipstad till det stora multinationella trusten Sandoz är som bekant aktuell. Regeringen skall snart säga ett ja eller nej till affären. Nu har industriminister Åsling gått ut till massmedia och sagt att det enligt hans mening är en förträfflig affär. Regeringen kommer att godkänna utförsäljningen av Wasabröd. Även ekonomiministern har uttalat sig. Jag citerar ur Dagens Nyheter för den 21 februari: ”Affären är intressant som värdemätare på hur internationellt storkapital bedömer industriklimatet i Sverige. Om företagarna tycker att det är hopplöst att driva industriell verksamhet i Sverige ökar intresset för svenska företag att etablera sig utomlands. Nu sker det omvända. Det här är en mätare som visar om vi i Sverige ligger rätt eller fel i den industriella politiken.” Herr Wirtén tycker alltså att det är bra att Wasabröd säljs ut till en multijätte. Jag har rakt motsatt mening — jag tycker att det är skadligt — men det är inte det vi skall debattera här. Ekonomiministern anser att uppköpet av Wasabröd visar att ”vi i Sverige ligger rätt i den industriella politiken”. Däremot ligger vi tydligen ”fel i den industriella politiken” om intresset ökar för svenska företag att etablera sig utomlands. Men vår debatt här har sin utgångspunkt i det faktum, att de svenska företagens investeringar utomlands fördubblades i det närmaste under 1981 till drygt 6,5 miljarder kronor. Skall man döma av detta måste vi ligga väldigt mycket fel i den industriella politiken, dvs. den regering där ekonomiminister Wirtén och industriminister Åsling ingår sköter sig uruselt. Jag kan av många skäl ställa mig bakom det omdömet, men är det också ekonomiministerns åsikt? Utländska uppköp av svenska företag är bra, anser den borgerliga regeringen. Jag förmodar att den tror att sådana uppköp gynnar sysselsättningen i Sverige. Svenska uppköp av utländska företag är också bra, säger ekonomiministern i sitt interpellationssvar, för vilket jag tackar. Sådana uppköp gynnar sysselsättningen i Sverige. Regeringens ståndpunkt är alltså att både försäljning av svenska företag till utlandet och svenska uppköp av företag i utlandet är gynnsamma för sysselsättningen i Sverige. Finns det inte, skonsamt uttryckt, en motsättning i ekonomiministerns resonemang? Att både utförsäljning av svenska företag och uppköp av utländska företag är bra för landet går väl ihop bara under en förutsättning, nämligen att ekonomiministern anser att allt som de kapitalistiska storföretagen gör är bra för Sverige. Är det kanske det som är folkpartiets och regeringens ståndpunkt? Denna debatt har ett direkt samband med den diskussion som vpkgruppen förra måndagen förde med arbetsmarknadsministern här i riksdagen. Den diskussionen gällde sysselsättningsproblemen i allmänhet. I dag gäller debatten sambandet mellan industrisysselsättning och utlandsinvesteringar. Ekonomiministern försöker i sitt svar pådyvla mig uppfattningen, att den minskade sysselsättningen inom industrin och de minskade investeringarna på senare år huvudsakligen, som han skriver, skulle vara en följd av utlandsinvesteringarnas ökning. Det är naturligtvis lättare att polemisera mot mig om jag skulle ha denna extrema uppfattning, men var har jag uttryckt den, Rolf Wirtén? Var vänlig och belägg det med citat eller erkänn att interpellationssvaret är felaktigt på denna punkt! Min ståndpunkt är att de svenska företagens stora utlandsinvesteringar är ansvariga för en del av sysselsättningsminskningen inom den inhemska industrin. Delvis handlar det om en direkt utflyttning av industriarbetsplatser från Sverige. Nu finns det emellertid, som jag påpekar i interpellationen, många samband och återverkningar mellan utvecklingen inom den svenskägda utlandssektorn och utvecklingen inom Sverige. Men det är komplicerade relationer det handlar om, där det ibland kan vara svårt att påvisa i vilken riktning sambanden går och vad som är orsak och verkan. I en av de statliga utredningar som behandlar den här frågan understryks det att återverkningarna av den ökade produktionen utomlands för exporten från hemlandet är en kontroversiell, dvs. en omstridd fråga i många länder. I olika empiriska studier har man kommit fram till helt olika effekter. En statlig utredning i USA uppskattade att amerikanska utlandsinvesteringar — via effekten på amerikansk export och import — kan ha inneburit ett bortfall av 1,3 miljoner arbetstillfällen i USA, medan en annan studie kom fram till att de skapat 600 000 nya jobb. Innan jag går in på en diskussion av sambanden mellan utlandsinvesteringar och industrisysselsättning i Sverige vill jag erinra något om bakgrunden. Det är riktigt att vi hade en diskussion här i riksdagen så sent som i november om tillståndsprövningen av svenska företags utlandsinvesteringar. Det var då man hade tagit bort det s.k. bytesbalanskriteriet vid prövningen av tillståndsgivning, och Sveriges riksbank i ett pressmeddelande hade sagt att alla ansökningar om direkta investeringar i utlandet nu i princip kommer att bifallas. Men sedan dess har årssiffrorna för av riksbanken lämnade tillstånd till svenska direkta investeringar i utlandet publicerats. Det var det som var utgångspunkten för min interpellation. De siffrorna visar en mycket uppseendeväckande ökning under 1981. De närmast föregående åren har summan legat relativt konstant kring 3,5 miljarder kronor. Under fjolåret steg den till inte mindre än 6,5 miljarder kronor. Detta är emellertid långt ifrån de totala svenska investeringarna utomlands. Till denna summa, som gäller kapitaltillskott från moderbolag till dotterbolag i annat land, måste läggas investeringar finansierade av dotterbolagen själva, endera av egna medel eller genom upplåning. En del av denna upplåning sker med borgen eller garanti från moderbolaget, varvid riksbankens tillstånd krävs. Sådana tillstånd uppgick 1981 till 8,8 miljarder kronor. De totala investeringarna i svenskägda dotterbolag utomlands kan på den grunden under 1981 uppskattas till minst 20 miljarder kronor. Detta var ett år i svensk ekonomi när antalet sysselsatta inom industrin minskade med 26 000 och industrins investeringar gick ned med 6 90 här hemma i Sverige. Industrins totala investeringar — inom Sverige — uppgick till 18 miljarder kronor. Medräknas även investeringarna inom handeln tillkommer 8 miljarder kronor. Jämför de siffrorna med utvecklingen av den Nr 85 svenskägda industrins investeringar utomlands! Måste inte även en ekono Måndagen den miminister som tror på den ekonomiska liberalismen som på evangeliet börja 22 februari 1982 att fundera en smula över sammanhangen? Nu är ju detta ingen alldeles ny utveckling som skulle ha börjat i fjol. Under de bägge senaste årtiondena har det skett en kraftig ökning av de svenska företagens investeringar utomlands. De har mångdubblats. Antalet anställda i svenskägda företag utomlands har också ökat mycket kraftigt. År 1980 uppskattades det totala antalet anställda i svenska dotterbolag utomlands — inkl. försäljningsbolag — till mellan 350 000 och 400 000 personer. Antalet anställda i svenska producerande utlandsbolag är drygt en fjärdedel av industrisysselsättningen här hemma. Även de svenska företagens förmögenheter utomlands har ökat kraftigt. År 1977 uppgick de till närmare 49 miljarder kronor, vilket kan jämföras med bolagens tillgångar i Sverige som var ca 78 miljarder kronor samma år. Enligt en nyligen redovisad beräkning har de svenska företagen mellan 1970 och 1979 — alltså under 1970-talet — investerat sammanlagt 180 miljarder kronor i Sverige och 76 miljarder kronor utomlands, dvs. nästan hälften av de totala investeringarna i Sverige. De flesta dotterbolagen i utlandet ägs av ett fåtal stora bolag. Fem stora koncerner hade 60 90 av alla utlandsanställda 1974. De 20 största svenska företagen kontrollerade tillsammans mer än 90 9 av alla anställda i svenska produktionsbolag utomlands. Många stora svenska företag har mer än hälften av sina anställda utanför Sverige, ett bolag som SKF mer än 80 Ho. Den ökade kapitalexporten och den starka tillväxten av antalet anställda i svenskägda företag i utlandet har skett samtidigt med att industrin i Sverige stagnerat och en kraftig minskning skett av antalet sysselsatta inom industrin. År 1981, alltså i fjol, var antalet industrisysselsatta nästan exakt 100 000 personer lägre än år 1970. Under samma period hade alltså de anställda i svenskägda företag utomlands ökat med ett antal i samma storleksordning. multinationella eller transnationella företagen växer i regel både i hemlandet och i utlandet, men de växer mera i utlandet. På bägge håll sker tillväxten väsentligen genom köp av andra företag, alltså genom en ökad centralisation av kapitalet. En undersökning av LO:s utredningsavdelning om 22 svenska transnationella företag visar en ökning av deras sysselsättning i Sverige med 62 000 personer och i utlandet med 64 000 anställda under perioden 1971-1976. Men då måste man också beakta att de har köpt en massa företag och sålt vissa företag. Efter korrigeringar för köpta och sålda företag återstod en reell ökning på knappt 3 000 i Sverige och 25 000 i utlandet. Andelen nya jobb var alltså mycket högre utomlands. Ekonomiministern uttalar sig med stor tvärsäkerhet om effekten av utlandsinvesteringarna på sysselsättningen i Sverige. Han hävdar att utlandsinvesteringar är ett komplement till satsningarna hemma. Han säger sig i den tidigare debatten i november ha anfört flera konkreta exempel — i 13 själva verket var det bara ett — där svenska företags utlandssatsningar hade skapat fler jobb i Sverige. Han hänvisar till samband som skulle vara belagda i flera utredningar. Men i själva verket uttalar man sig i de gjorda utredningarna med mycket stor försiktighet. T. ex. i de hittills publicerade undersökningarna av dens.k. direktinvesteringskommittén anförs exempel på både positiva och negativa sysselsättningseffekter i Sverige av utlandsinvesteringar. Andra undersökningar talar om varandra motsatta effekter på exporten från Sverige. Ekonomiministern talar om de gynnsamma effekterna för de enskilda transnationella företagen av utlandsetableringar. Och det är helt klart att det avgörande motivet för ett kapitalistiskt företag att gå utomlands med sin produktion är att allmänt få till stånd en större tillväxt av kapital och företag än annars skulle ha skett och speciellt att nå en högre profitkvot på kapitalet än annars skulle ha blivit fallet. Om dessa målsättningar till äventyrs inte uppnås, är det högst troligt att företaget i fråga begränsar sin utlandsverksamhet. Att säga att de stora transnationella företagen gynnas av kapitalexport och utlandsetablering är sålunda rätt poänglöst. Det är egentligen inte mera än att säga att de är transnationella företag. En helt annan sak är ju om det är samhällsekonomiskt gynnsamt med stora utlandsinvesteringar. Där måste man då också ta med andra följder än de som har att göra med utveckling av produktion, export, sysselsättning och vinster, t.ex. möjligheten för myndigheterna och de anställda att påverka företagens utveckling.

Men detta bekymrar inte ekonomiministern, som anser ”att företagen själva i allmänhet har de bästa möjligheterna att avgöra den lämpliga storleken, inriktningen och lokaliseringen av sina investeringar”. Regeringens politik är, som det klart utsägs i interpellationssvaret, att underlätta för svensk industri att expandera överallt där det finns en marknad. Det betyder i klartext att storfinansen och dess profitintressen skall bestämma i vilket land en industri skall ligga och vad den skall producera. Men därmed avsäger sig regeringen varje ambition och varje möjlighet att bedriva en industripolitik och en allmän näringspolitik som utgår från det svenska folkets — från nationella —- intressen. Ekonomiministern utgår från att alla som i stället vill att folkets, nationens intressen skall vara avgörande är socialister. Det är möjligt att han har rätt, men i så fall har borgerlighetens ointresse för landets intressen gått längre än vad t.o.m. jag trodde. Ekonomiministern får nog akta sig så att inte hans nyliberala yra förleder honom till ståndpunkter som chockerar även stora grupper i det borgerliga lägret. Regeringen räknar med att de svenska företagens utlandsinvesteringar skall fortsätta att öka. Den anser denna utveckling vara positiv och vill understödja den. Det är det konkreta besked jag fått. Jag är övertygad om att det växande antalet arbetslösa i vårt land ser annorlunda på denna fråga. De vill att investeringarna i stället skall göras i Sverige, så att sysselsättningen här i landet kan öka. Regeringen stöder tyvärr en rakt motsatt politik.

Fru talman! C.-H. Hermansson ville i den här debatten ta upp en fråga som i och för sig inte var med i hans interpellation, och han påpekade också mycket riktigt detta. Jag tycker att det i och för sig inte är fel att man ändå något ser på den aktuella Wasabrödsaffären. Jag tänker inte fördjupa mig i den delen — jag tar den mera, precis som herr Hermansson, som en principiell utgångspunkt för att se på hur industriinvesteringar görs utomlands — och då avser jag svenska företag — eller hur utländska företag etablerar sig här i Sverige. Det var ju det som herr Hermansson menade innebar en motsatsställning i mitt resonemang, att jag intog en både-och-position. Jag tycker inte, C.-H. Hermansson, att det här är något ologiskt.

Det behöver inte alls innebära någon motsättning. Tvärtom: Denna fria rörelse över gränserna är, tror jag, viktig inför framtiden. Att vi skall öppna vår värld snarare än sluta den och åstadkomma förståelse och samverkan över gränserna är ett gammalt liberalt tema. Ett långt utvecklat industrisamhälle kräver — jag tror inte C.-H. Hermansson kan bestrida det — en rätt långtgående specialisering. Ett land som Sverige, med 8 miljoner invånare kan — hur duktiga vi än kan bedömas vara i industriellt hänseende —-inte självt klara all den produktion som det är i behov av. Här krävs faktiskt en samverkan över gränserna. Utländska företags investeringar i Sverige och svenska företags investeringar utomlands står alltså inte i motsats till varandra. Vad som är allvarligt är, menar jag, att — och det framgick något av det citat ur Dagens Nyheter som C.-H. Hermansson här anförde av mig -— vi i Sverige har en så dålig industrimiljö att varken svenska eller utländska företag vill fortsätta att här bedriva produktion. Då är det allvarligt, C.-H. Hermansson! Det är därför regeringen under de här åren ansträngt sig att ta tillbaka den konkurrenskraft vi förlorade i mitten av 1970-talet. Det har förvisso varit ett svårt och tungt arbete i en internationell lågkonjunktur, som är svårare än någon vi har haft efter 1930-talet. Att i det läget försöka restaurera den svenska industrikapaciteten har varit och är en svår uppgift. Det borde vi, C.-H. Hermansson, intressera oss för snarare än att göra djupdykningar i statistiken över hur pengar rör sig över gränserna. Det är i och för sig en viktig sak — det bestrider jag inte ett ögonblick. Tvärtom — det är angeläget att vi har en riktig och närgången statistik över detta. Men det viktiga är — jag säger det än en gång — att vi lyckas skapa en industrimiljö i Sverige som ger investeringar och trygga jobb för de anställda. Efter att vid två tillfällen ha hört C.-H. Hermansson diskutera de här frågorna måste jag säga — han kan för all del få chansen en gång till, så får vi se om det omdömet håller — att jag inte märkt något av engagemang hos C.-H. Hermansson för att förbättra de svenska företagens konkurrenskraft och kapacitet. Hur vill C.-H. Hermansson åstadkomma det? Tvärtom har jag flera gånger i debatten noterat att vpk gärna vill försämra miljön för den privata företagsamheten. Jag har aldrig uppfattat C.-H. Hermansson som någon värnare av Volvos, Atlas Copcos eller LM Ericssons möjligheter att förbättra sin situation och förstärka sina positioner! Jag tror att det är mycket viktigt hur politikerna agerar på den punkten. Det är därpå det beror om Volvo, Atlas Copco och alla andra svenska och utländska företag skall säga att det är bra att verka och producera i Sverige och att man därför vill göra det. Som framgår av interpellationssvaret har jag redan fört en rätt lång debatt i den här frågan. Det finns för dagen inte så mycket nytt att tillföra den diskussionen. C.-H. Hermansson och jag har här olika grundsyn. Jag menar att det är riktigt att låta en fri ekonomi fungera. Jag talar inte om några fria marknadskrafter — kom nu inte och säg det igen, för några sådana har jag aldrig ställt upp på! Jag talar om en marknadsekonomi som styrs av politiskt ansvariga så att vi får ett socialt väl fungerande samhälle. Det är inte oförenliga ståndpunkter, C.-H. Hermansson. Men jag betackar mig för en långtgående styrning av vårt näringsliv. Och jag skulle gärna vilja höra av C.-H. Hermansson om han rent av vill fälla ned bommar vid våra gränser, så att vi blir ett alltmer snöpt samhälle utan kontakter med den industriella demokratiska världen runt om oss.

Fru talman! Ekonomiministern föredrar av någon anledning — vilket jag beklagar — att i huvudsak tala om någonting annat än det som jag har velat ta upp till diskussion, nämligen vilken verkan svenska företags investeringar utomlands kan ha på sysselsättningen här hemma och över huvud taget på den ekonomiska utvecklingen. Rolf Wirtén för på nytt fram synpunkten att skillnaden i våra åsikter är skillnaden mellan ett planekonomiskt och ett marknadsekonomiskt synsätt, om jag fattade honom rätt. Antagligen menar han att först i en planerad ekonomi kan man kontrollera de stora företagen. Det är möjligt att han har rätt, och det är i så fall ett starkt argument för planekonomi. Men mera avgörande är troligen den målsättning man har för samhällsbygget. Rolf Wirtén tror att den bästa utvecklingen åstadkommes om de stora företagen får bestämma investeringar och produktionsutveckling. De handlar då på ett sätt som gynnar deras intressen på kort och på lång sikt. Vi får precis den utveckling som Sverige har haft de senaste årtiondena. Vi får tilltagande koncentration av produktion, sysselsättning, kapital och makt till stora företag och mäktiga finansfamiljer. Vi får en kapitalexport som ökar och en stark tillväxt av de svenskägda företagen i utlandet men tillbakagång i den inhemska industrin. Är det verkligen ett tillstånd att eftersträva? Rolf Wirtén menar att det inte är ologiskt att hävda att det är bra både om en utländsk multinationell trust köper upp Wasabröd — som vi har varit inne på här — och om svenska företag köper upp filialer och dotterbolag i utlandet. Men vad han sade i Dagens Nyheter så sent som i går var någonting annat. Han sade att den multinationella trustens intresse för Wasabröd var en mätare som visar om vi ligger rätt eller fel i den industriella politiken. Man kaninte tolka honom på annat sätt än att detta var en mätare som visade att vi låg rätt. Däremot ligger vi fel, sade han i samma uttalande, om de svenska företagen är intresserade av att flytta sin tillverkning utomlands. Men det är ju vad de har gjort under de senaste åren — i ökad grad sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Och i fjol slog kapitalexporten, mätt efter tillståndsgivningen i riksbanken, alla tidigare rekord. Kan då båda sakerna vara tecken på att industripolitiken är rätt eller fel? Det ena tycker han är ett tecken på att den är rätt, det andra på att den är fel. Men det strider i så fall mot det interpellationssvar som jag fick så sent som i fredags. Jag menar alltså att industriministern här är ologisk och att det finns en motsättning i hans ståndpunkter. Sandoz köper inte upp Wasabröd därför att Sandoz så att säga är specialister på att baka knäckebröd. Det är precis tvärtom. Det är Wasabröd i Filipstad som är specialister på att baka knäckebröd, och nu säljer den finansfamilj som har ärvt företaget ut det till en multinationell trust. Det stämmer ju inte alls med ekonomiministerns teorier om samverkan över gränserna. Jag menar att det är fel om regeringen nu säger ja till den försämringen. Vi har en dålig industrimiljö i Sverige, säger ekonomiministern. Det kan man naturligtvis diskutera. Men då får väl regeringen ta ett visst ansvar för vad som har hänt och inte hänt under de senaste sex åren.

Ja, jag kan hålla med honom om att det senare är målsättningen.

Nu tror ekonomiministern att man kan restaurera den sammanhängande industriella produktionsmiljön genom att satsa ytterligare på de multinationella företagen. Men det går inte, för de har brutit sönder och fortsätter att bryta sönder denna industrimiljö och detta nationella produktionssystem. Det är därför den fråga som jag har tagit upp i min interpellation är så oerhört viktig. tags investeringar utomlands
Fru talman! Får jag återigen säga, beträffande vår ideologiska grundsyn i denna fråga, att när C.-H. Hermansson hävdar att det är ett starkt argument för planekonomi att man i en sådan kan styra företagen — underförstått, antar jag, de större företagen, som etablerar sig även utomlands — har jag en motsatt uppfattning. Det är bara att konstatera, fru talman. Jag tror att inte vare sig C.-H. Hermansson eller jag som politiker är skickade att klara dessa bedömningar bättre än industrins folk, som har specialiserat sig på sådana här uppgifter och som har en lång erfarenhet av industriproduktion och marknadsbedömningar. Jag tror att det är bra om politikerna inte tror sig om för mycket, så att de genom en långtgående planeller detaljekonomi styr hur näringslivet skall utvecklas. Vi skall lägga ut ramar för verksamheten, och inom dessa får de ansvariga fatta sina beslut. Det tror jag är en ekonomi som bättre främjar utveckling och trygg sysselsättning. Sedan har jag inte alls tagit parti enbart för de stora multiföretagen, om det var C.-H. Hermanssons intryck. Tvärtom tillhör jag dem som har en eminent tro på den mindre företagsamheten och på att en rik flora av små företag och medelstora företag är något av en grundförutsättning för en stark industrination. Jag hoppas inom kort, tillsammans med andra regeringskolleger, kunna visa riksdagen att detta inte bara är ord utan också en tanke som skall omsättas i politiska beslut, nämligen genom det som föreslås i den småföretagarproposition som inom kort kommer till riksdagen. Jag tror alltså att det behövs ett både-och även i det här avseendet — att man har ett tillskott av mindre företag under de stora som också orkar gå ut på de stora marknaderna och bli något av multiföretag. Jag sade i DN-uttalandet att det kan vara en värdemätare om utländskt kapital vill etablera sig i Sverige. Då drar herr Hermansson den för mig något överraskande slutsatsen att om svenska företag etablerar sig utomlands, så skulle det vara något fel. Det skulle vara en värdemätare på det omvända förhållandet — att det är omöjligt att verka här i landet och att de därför ger sig i väg. Ja, det skulle vara rätt, herr Hermansson, om det vore så att Volvo helt enkelt sade: ”Vi kan inte vara i Sverige längre, vi flyttar ut alltihop.” Då skulle herr Hermanssons logik hålla. Men det är inte så. Vad jag har sagt här är att våra stora företag som arbetar på de internationella marknaderna skall vara kvar i vårt land. Vi skall göra allt vad vi kan för att se till att de också har sina allra viktigaste funktioner kvar i vårt land. Jag avser då i första hand den tekniska utvecklingskapaciteten — och att man naturligtvis har ledningen i koncernen kvar i Sverige. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av att det skall vara så. Men det är inte därmed något negativt, tycker jag, att de svenska företagen, för att över huvud taget kunna finnas med på en stor världsmarknad, också har sina kontor och sina produktionsenheter i de länder där de har funnit en marknad. Vad vore LM Ericsson i dag om företaget inte hade använt denna politik? Menar herr Hermansson att det vore en fördel för L M Ericsson att enbart fungera i Sverige och aldrig få tillåtelse att etablera sig i något annat land? Är det verkligen C.-H. Hermanssons uppfattning? Jag tror det inte. Då är det mer fråga om hur mycket av etablering det skall vara i dessa länder. C.-H. Hermansson vet ju — han nämnde det i debatten i november — att det många gånger är ett villkor för dessa företag, när det gäller att få miljardorder, att man också gör en viss utlandsetablering för produktion i det land som har gett ordern. Detta är ju ett naturligt sätt för företagen att fungera med en marknadsekonomi där man har öppna gränser mellan industriländerna. Jag kan alltså inte alls se att det är någon motsättning — som C.-H. Hermansson nu två gånger har försökt hävda — i mitt resonemang. Jag säger ännu en gång att om våra stora svenska företag fann vår industrimiljö så dålig att de helt flyttade ut — ja, då vore det allvarligt. Dessutom vore mitt resonemang ologiskt — om andra företag kom in här och fann miljön bra, medan svenska företag icke kunde finna någon bra miljö utan flyttade ut. Men så är det inte, utan det är ett riktigt resonemang. Man har ett ömsesidigt utbyte av investeringar mellan svenska och utländska storföretag. Nu sade C.-H. Hermansson att det var oerhört viktigt att restaurera den svenska industrimiljön. Det är också vad jag menade, och jag är glad för att herr Hermansson delar den synen. Men kvar står frågan: Vad vill C.-H. Hermansson göra för att de svenska företagen verkligen skall få bättre möjlighet att fungera i Sverige? Det uppnår man inte genom starkt ökat skattetryck på dessa företag, genom att kringsnärja dem med nya regleringar, genom att införa löntagarfonder — eller vad man nu vill göra för att ändra själva strukturen i den svenska industrimiljön. Då tror jag att man motverkar detta intresse som tydligen ändå var gemensamt för oss båda.

Fru talman! Det är givet att det finns ideologiska skillnader mellan ekonomiministern och mig, annars skulle vi ju tillhöra samma parti, vilket vi obestridligen inte gör. Vi behöver alltså inte diskutera om det finns skillnader eller inte. Vi har olika uppfattning i en rad frågor, bl.a. om hur man i Sverige skall kunna återställa en nationell produktionsmiljö, som är gynnsam för hela den svenska ekonomins utveckling och framtid. Härvidlag har jag den bestämda uppfattningen att till de element som har bidragit till att bryta ner det nationella produktionssystem som fanns här i landet tidigare hör bl.a. de stora transnationella företagen. Och då måste vi göra något åt dem. Ekonomiministern tror i stället att en fortsatt satsning på de stora transnationella företagen är vägen till en lösning av våra ekonomiska problem. Där skiljer sig våra synsätt. Vi har helt olika uppfattningar, även om vi kan vara överens om att det är bra med en gynnsam industrimiljö i ett land. Sedan återstår att exakt definiera vad vi menar med detta och hur man skall uppnå målet. Jag är inte heller anhängare av ett samhälle där politiker eller byråkrater tags investeringar utomlands styr allting i minsta detalj. Jag tror att vi skall ha mindre av byråkrati och inte mera byråkrati i samhället. Men å andra sidan bör inte heller finansmagnaterna tro sig om för mycket. F. n. spelar de stora multinationella företagen och de stora finansfamiljerna en så avgörande roll i Sveriges ekonomi att det är deras ord som väger allra tyngst när det gäller ekonomisk utveckling i landet. Det är inget bra läge. Jag kan inte förstå att man ens från liberal synpunkt kan acceptera detta förhållande. Det här vill jag ändra på. Om vi bara tar två av de här stora transnationella företagen, AB Volvo och Saab-Scania AB, ser vi att de för några år sedan svarade för så mycket som 1296 av industriexporten i vårt land, 10 96 av industriinvesteringarna i Sverige och ca 10 96 av sysselsättningen i industrin. Sedan dess har AB Volvo ökat ytterligare genom sammanslagningen med Beijerinvest AB, och de här bägge företagen har nu en ännu större andel av svensk ekonomi, och därtill en andel som ligger direkt under företagens domvärjo. Skulle man räkna upp samtliga Wallenbergbolag och visa hur stor del av export och sysselsättning de behärskar, skulle vi få en ännu större andel. Det är alltså det problemet vi måste attackera, och då hjälper det inte att tala om hjälpen till små företag. Jag är angelägen om att man hjälper småföretagsamheten, men de stora företagen är ju de som har utvecklats under de sex år som den borgerliga regeringen har suttit vid makten. De växte för all del också under den socialdemokratiska regeringen, men de har fortsatt att växa nu i ytterligt snabbt tempo, och regeringen har alltså stött den processen. Nu vill jag återvända till vårt egentliga ämne. Jag tror att det är viktigt att belysa det från flera synpunkter. Sammanhanget mellan utvecklingen av sysselsättningen i Sverige och exporten tror jag är viktigt att åskådliggöra litet mera. En allt större del av de svenska storföretagens utlandsmarknader förses med lokal produktion eller i varje fall med produktion som kommer från länder utanför Sverige. Samtidigt har också de utländska dotterbolagens export till tredje land ökat. Det finns en siffra man kan anföra: Mellan 1960 och 1974 nästan fördubblades den del av samtliga svenska tillverkande dotterbolags produktion som gick på export, eller från 1596 till 28 26. Dessa siffror tyder på att de utländska dotterbolagen i allt större utsträckning har andra funktioner än att bara tillgodose den inhemska marknaden i vad man kan kalla värdlandet. Dotterbolagen fungerar nu mer och mer dels som brohuvuden till näraliggande marknader, dels som delar i en alltmer internationaliserad och uppsplittrad tillverkningsstruktur. För att sammanfatta detta: Siffrorna över export i förhållande till utlandsproduktion visar att en allt mindre del av utlandsmarknaderna förses med export från Sverige. En allt större del kommer i stället från företagen i utlandet. För de 14 största svenska transnationella företagen är exportens andel nere vid drygt 40 90. Dessa stora företag har samtidigt — som jag erinrade om i mina exempel från Volvo och Saab-Scania — en nyckelroll i produktion i och export från Sverige. Typiskt är också att en allt större del av utrikeshandeln sker inom koncernerna som s.k. internhandel. Internexportens andel av de 20 största utlandsverksamma företagens export var ca 50 96 och andelen av de fem största utlandsverksamma företagens export var 60 96 år 1975. Det har alltså riksbank, regering och andra myndigheter svårt att påverka. Denna process sker således utanför de ramar som riksdag och regering drar upp och som ekonomiministern talar om. Jag vill ställa följande fråga: Hur menar ekonomioch budgetministern att man skall få möjligheter och medel för att kunna påverka den ekonomi och den politik som dessa stora transnationella företag bedriver? Utan att göra det kan vi nämligen inte klara Sveriges ekonomiska utveckling.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara Lars Ulanders interpellation om åtgärder för att förhindra ökad arbetslöshet inom byggnadsindustrin och Per Unckels interpellation om regeringens energipolitik. Enligt överenskommelse med interpellanterna kommer interpellationerna att besvaras den 22 mars.
Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att den 15 mars besvara interpellation nr 147 av Bertil Zachrisson. På grund av resa är jag förhindrad att avge svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 19 mars.
Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag vill medverka till att statens vägverk i sina undersökningar och beräkningar för nya vägprojekt inte gör dem så ofullständiga att mycket kraftiga kostnadsökningar behöver redovisas kort efter det att beslut tagits som är grundade på andra beräkningar. Utgångspunkt för Tore Claesons påstående är den s.k. Glömstaleden i Huddinge kommun. Om det vore så som påstås i frågan, skulle jag gärna medverka på angivet sätt. Nu behövs det dess bättre inte. 1979 beräknades Glömstaleden kosta 27 milj.kr. i 1979 års kostnadsnivå, som det står i flerårsplanen. Om bron och vägen byggs under åren 1982-1984, beräknas den slutliga kostnaden i löpande priser bli 46,5 milj.kr. Beräkningen bygger på kostnadsutvecklingen fram till mitten av 1981 och därefter en uppskattad årlig kostnadsökning på 10 26. Av den beräknade totalkostnaden utgör 2 milj.kr. en reell fördyring, som huvudsakligen beror på vissa grundförstärkningar som enligt detaljprojekteringen måste genomföras. Det rör sig således om en relativt marginell fördyring.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Frågan är föranledd av den s.k. Glömstaleden i Huddinge kommun och diskussionerna kring olika alternativa lösningar till det alternativ som vägverket ett tidigt skede bestämde sig för. Diskussionerna har bl.a. rört på vilka grunder och beräkningar vägverket bestämt att dess alternativ skulle gälla och varför man inte har gjort några ordentliga beräkningar för övriga alternativ. Det har funnits olika förslag till vägdragningar för sekundärleden till E 4 vid Fittjanäset, men de flesta har inneburit mindre bra trafiklösningar och ganska stora ingrepp i bostadsområdena med betydande bullerstörningsrisker, både i Huddinge och i Botkyrka kommun. Vägverkets planer beträffande Glömstaleden har också mött ganska hårt motstånd från första början, både från de människor som får sin miljö förstörd och från alla dem som velat bevara Fittjanäset. Huddinge kommuns fritidsnämnd och fritidsförvaltning, olika miljöorganisationer, hyresgästföreningen och flera politiska partier har vänt sig mot Glömstaleden och förordat i första hand alternativet Vårbyleden. Detta senare alternativ synes emellertid inte ha blivit föremål för några ordentliga kostnadsberäkningar eller värderingar från trafiksäkerhetseller miljösynpunkt, utan ett snabbt beslut till förmån för Glömstaleden drevs igenom, främst på vägverkets tillskyndande. I efterhand, sedan vägverket och Huddinge kommun träffat en överenskommelse om byggande av Glömstaleden, har allt flera fått klart för sig att beslutet kanske inte var så klokt och att leden inte skulle bli så billig som man har påstått. Kostnaderna, som för tre år sedan beräknades till mellan 20 och 25 milj.kr., har stigit till omkring det dubbla, eller 46 milj.kr. Dessutom visar jämförelser mellan olika trafiklösningar nu att den beslutade vägdragningen troligen är den sämsta, inte bara ur kostnadsutan också ur miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt. Det är möjligt att beslutet om Glömstaleden aldrig hade fattats, om man inte skyndat på ärendet så mycket utan tagit längre tid på sig för kostnadsberäkningar och jämförelser och för remissförfarandet. Den kostnadsfördyring det handlar om — ca 20 milj.kr. för ett projekt som för tre år sedan beräknades till 27 milj.kr. — kallar kommunikationsministern i sitt svar för marginell. Jag delar inte uppfattningen — och troligen inte heller Huddinge kommuns skattebetalare — att det handlar om en marginell kostnadsökning. Nog är väl kommunikationsministern medveten om att sådana kostnadsfördyringar som 20 milj.kr. för ett projekt på 27 milj.kr. på tre år måste betraktas som något annat än en ”relativt marginell fördyring”. Min fråga kvarstår därför, om kommunikationsministern är beredd att i fortsättningen medverka till att man inom vägverket gör bättre beräkningar och har bättre underlag i sådana här sammanhang.
Herr talman! Jag har i svaret på Tore Claesons fråga beskrivit vilka beräkningsgrunder som har gällt i detta sammanhang. Jag sade där att det var en reell kostnadsökning på 2 milj.kr. på grund av vissa omständigheter i fråga om förstärkningsarbete som skulle utföras osv. I övrigt har det gjorts en prisomräkning, och därmed får man faktiskt dessa belopp. Det kan tyckas vara mycket, det kan jag hålla med om, men beräkningsgrunderna är nog korrekta. När det sedan gäller de olika objekten var det faktiskt så att Glömstaleden, som har föranlett Tore Claesons fråga, fanns med i länsstyrelsens flerårsplan, vilket Vårbyleden inte gjorde. Det kanske också kan vara en intressant upplysning i sammanhanget.
Herr talman! Det som kommunikationsministern nu sade om vilka vägsträckor som fanns med i länsstyrelsens och vägverkets planer är riktigt. Men ett faktum är att sedan vägverket hade bestämt sig för att denna led borde byggas hade man väldigt bråttom med att se till att träffa överenskommelse med Huddinge kommun och driva igenom ett beslut. Man hade så bråttom att man i ett visst skede inte ansåg sig ha tid med det remissförfarande som är gängse i sådana här sammanhang -— då det gäller frågor av så stor omfattning. Remisstiden blev därför mycket kort för berörda fastighetsägare och organisationer, som kunde anses ha intresse av det hela. Ett faktum är att man från Huddinge kommuns och vägverkets sida har vitsordat att de beräkningar som gjordes beträffande de olika alternativen var mycket osäkra och till viss del grundade sig på uppskattningar och gissningar. Det är, herr talman, helt otillfredsställande när det gäller så här viktiga ställningstaganden, som berör så många människor och som kostar så mycket pengar.

Herr talman! Olle Östrand har med hänvisning till ett beslut av transportrådet om att transportstöd inte längre skall ges för transport av hyvlade trävaror från sågar och hyvlerier efter Norrlandskusten frågat mig om jag vill medverka till att transportstöd beviljas för sådana transporter. Riksdagens beslut nyligen om hur ett mer effektivt transportstöd kan utformas inom en minskad kostnadsram innebär bl.a. att kravet på förädling av varor höjts för att stöd skall kunna lämnas. Transportstöd till sågade produkter skall enligt beslutet endast lämnas till företag i stödområdets inland. Transportrådet har mot denna bakgrund den 10 februari 1982 gett ut nya tillämpningsföreskrifter för stödet. Bl.a. har angetts inom vilka kommuner stöd till sågade trävaror fortfarande kan lämnas. I begreppet sågade trävaror har även innefattats hyvlade och andra lågförädlade trävaror. Däremot finns stödet kvar i hela området för mer förädlade produkter, baserade på rundvirke. Det gäller t.ex. byggkomponenter, board, trähus, möbler etc. Enligt min mening överensstämmer transportrådets föreskrifter med riksdagens nya riktlinjer för transportstödet. Skogsindustrins utvecklingsmöjligheter inom stödområdet anses i första hand bero på råvarutillgången och endast i mindre utsträckning på transportkostnaderna. Transportstödet för sågade produkter har inte heller kunnat påvisas vara något verkningsfullt inslag i samhällets regionalpolitiska stöd. Jag anser det viktigt att stödet utformas så att det stimulerar företagen att höja förädlingsgraden i produktionen. Hyvling av sågade trävaror kan inte anses vara någon längre driven form av förädling, vilket även framgår av den obetydliga prisskillnaden mellan hyvlat och ohyvlat virke. De nya reglerna medger givetvis att sågverken i kustregionerna kan få bidrag, om de går över till en ökad förädling.

Herr talman! Jag kan endast beklaga att kommunikationsministern har den här inställningen. Jag trodde att jag av kommunikationsministern skulle få ett visst stöd för min uppfattning. Det påstås i svaret att transportstödet för sågade produkter inte är något verkningsfullt inslag i samhällets regionalpolitiska stöd, och då blir man verkligen förvånad. Man kan fråga sig: Varför har över huvud taget ett transportstöd inrättats? Transportstödet, som kostar relativt litet, har ju utomordentligt stora regionalpolitiska effekter. Att kustsågverken inte längre får stöd för sågade produkter innebär att de hamnar i en mycket svår konkurrenssituation, inte bara gentemot sågar i södra och mellersta Sverige utan också gentemot sågar i Norrlands inland. Det var mot den bakgrunden som vi socialdemokrater hävdade att de kustsågverk som arbetade under samma betingelser som inlandssågverken även fortsättningsvis skulle erhålla transportstöd. Att man nu dessutom tar bort stödet för hyvlade trävaror gör situationen ännu värre. Kommunikationsministern säger i svaret att hyvling av sågade trävaror inte kan anses vara någon längre driven form av förädling. Att så skulle vara fallet har inte med ett ord berörts vare sig i propositionen, i utskottsbetänkandet eller i den debatt som föregick riksdagsbeslutet. I motsats till kommunikationsministern vill jag hävda att hyvlade trävaror innebär en betydande vidareförädling av sågade trävaror. Det måste ju vara så, eftersom man av sågade trävaror hyvlar list, invändiga paneler, konstruktionsvirke och reglar. Därför vill jag fråga Claes Elmstedt: Var i det utredningsmaterial som föregick riksdagsbeslutet anser sig kommunikationsministern ha stöd för uppfattningen att hyvlade trävaror ej skulle ha transportstöd? Herr talman! Här har man utefter Norrlandskusten byggt upp moderna hyvlerier för att öka vidareförädlingen och därmed skapa ny sysselsättning. Som belöning får man — som jag vill kalla det — detta slag under bältet.

Herr talman! Jag är säker på att Olle Östrand känner till att det är förädlingsgraden på dessa produkter som är avgörande för om transportstöd beviljas eller ej. Meningen är ju att stimulera till en längre produktionskedja för att tillvarata alla de arbetstillfällen som detta skulle kunna ge. Det är alltså huvudskälet till att vi ser på dessa frågor på det sätt som jag här har beskrivit. Att enbart såga och hyvla kan knappast sägas vara någon särskilt avancerad förädling av en utgångsprodukt. I de föreskrifter som transportrådet har utfärdat finns dessutom klart angivet att stöd kan ges efter särskild prövning, om synnerliga skäl föreligger. Om det skulle visa sig att ett företag kommer i en exceptionellt besvärlig konkurrenssituation i förhållande till omvärlden, skall man alltså kunna göra ett undantag. Det är alltså inte fråga om någon absolut låsning som omöjliggör en behandling i enskilda fall. Det tycker jag också är angeläget att slå fast.

Herr talman! Jag vill säga till kommunikationsministern att det är på denna punkt våra uppfattningar skiljer sig. Jag hävdar att hyvling av sågade trävaror är ett betydande mått av vidareförädling. Man ser klart att förädlingsvärdet stiger med ca 25 76 om man gör invändig panel av sågade trävaror; om man gör reglar eller konstruktionsvirke stiger förädlingsvärdet med 15 96. Transportstödet kom till för att utjämna transportavstånden och därmed stimulera till en ökad vidareförädling i stödområdet. Jag kan ge exempel på enbart hyvlerier som nu kommer i en mycket besvärlig situation.

; ett nyöppnat hyvleri i min egen hemkommun, Söderhamn, med 33 anställda och en årsproduktion på 20 000-25 000 kubikmeter förlorar ett transportstöd på ungefär 150 000 kr. Alla dessa företag arbetar på export i mycket hård konkurrens med finnarna där marginalerna för att få sälja eller inte ligger på kanske 1å 2 kr. per kubikmeter. Barai de nedre delarna av stödområdet innebär de nya reglerna ett bortfall av transportstöd i omfattningen 5-6 kr. kubikmetern. Detta innebär naturligtvis ett väldigt hårt slag emot dessa hyvlerier. Effekterna går stick i stäv emot de beslut vi har fattat i denna kammare, nämligen att satsa på en aktiv regionalpolitik som skall skapa ny sysselsättning i dessa områden som är så fruktansvärt hårt drabbade.

Herr talman! Bertil Hansson har frågat mig om jag avser att tillgodose behovet för den SOS-tjänst som gäller jourhavande präst, jourhavande medmänniska, jourhavande kurator och socialjour att även i fortsättningen i oförändrad omfattning få utnyttja telefonnummer 90 000. Det är regeringen som fastställer omfattningen och utformningen av SOS-tjänsten enligt ett bemyndigande från riksdagen. Bemyndigandet gavs i samband med att SOSAB bildades. SOSAB, som ägs gemensamt av televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, har till uppgift att samordna samhällets alarmeringsfunktioner i regionala larmcentraler för att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser. SOS-tjänsten, dvs. rätten att utnyttja telefonnummer 90 000, omfattar totalt 16 s.k. namnanrop, bl.a. brandlarm, polislarm, jourhavande läkare och jourhavande präst. Det finns inget förslag hos regeringen att ändra på omfattningen av SOS-tjänsten.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att jag har fått ett svar som i varje fall på en punkt innehåller lugnande information, nämligen att någon framställning hos regeringen om att få ändra rätten att utnyttja telefonnummer 90000 för t.ex. jourhavande präst inte har kommit regeringen till handa. Men jag ställde min fråga delvis mot bakgrund av vad som står i avtalet från 1972 mellan dem som bildade SOSAB, ett avtal som sedan godkändes av riksdagen. I avtalet står det att SOS Alarmering AB inte utan Kungl. Maj:ts medgivande — dvs. med nuvarande språkbruk inte utan regeringens medgivande — får besluta om ändringar i omfattningen och utformningen av SOS-tjänsten. Nu säger kommunikationsministern att någon ändring av omfattningen av SOS-tjänsten inte får ske utan regeringens medgivande. På den punkten är det alltså enighet. Frågan är då bara — eftersom det inte finns någon framställning hos regeringen — om jag har ställt min fråga i ogjort väder. Det förhåller sig emellertid tyvärr så att SOS Alarmering AB har ganska långt gångna förberedelser för att ändra på omfattningen av SOS-tjänsten på nr 90 000 när dett.ex. gäller jourhavande präst. Tanken är att man skulle ge ett direktnummer för att vederbörande själv genom ett konventionellt, sexeller sjusiffrigt direktnummer skulle söka sig fram till jourhavande präst. Bakgrunden till det är att ungefär hälften av dem som ber att få bli kopplade till jourhavande präst nås av beskedet att det är upptaget. SOSAB vill då bli av med dem och ge dem ett direktnummer, ett nummer som människor i nöd — som därtill kanske är omtöcknade av olika anledningar — naturligtvis inte har samma lätthet att slå som nr 90 000. I den situationen bedömer de som ansvarar för jourfunktionerna att det är en väldig försämring om detta skulle genomföras. Jag vill då fråga kommunikationsministern om han anser att en sådan förändring ligger på ett sådant plan att den inte kan genomföras utan att regeringen ger sin tillåtelse till förändringen.
Herr talman! Beträffande det som Bertil Hansson tog upp sist om ett särskilt telefonnummer vill jag säga att det systemet redan finns när det gäller jourhavande läkare. Men eftersom det inte finns någon framställning gjord kan jag naturligtvis inte säga hur vi kommer att svara om en sådan framställning kommer. Om så sker får vi självfallet ta ställning till framställningen då. Jag är emellertid medveten om att det rör sig om utomordentligt svåra förhållanden, och det är inte meningen att ett beslut — om en sådan här framställning kommer — skall gå i den riktningen att det försvårar för de människor som det gäller att få den kontakt som de söker. En utgångspunkt vid bedömningen av en sådan här fråga måste vara kännedom om det tillstånd många av dessa människor befinner sig i.
Herr talman! Den information jag lämnade om de långt gångna förberedelserna, vilka departementet tydligen inte har fått någon uppgift om, har jag fått från riksdagens upplysningstjänst. Därför tar jag den på allvar, och det så mycket mer som SOSAB just i dag på förmiddagen haft ett informationsmöte med dem som är närmast inblandade, t.ex. representanterna för jourfunktionerna. Jourhavande läkare fick för några år sedan samma arrangemang med direktnummer, och det har sagts mig att det den gången skedde utan att regeringen var inkopplad och gav sitt medgivande. Det betraktades som en rent teknisk åtgärd. För mig är den principiella innebörden av en ändring av omfattningen av namnanropen genom telefonnummer 90 000 så viktig att den inte får stå tillbaka för en skälighetsbedömning, framför allt om de ansvariga på joursidan har en annan uppfattning än SOSAB. Principen att ingen förändring av denna art ligger inom SOSAB:s kompetens måste stå fast. Det måste vara ett regeringsbeslut bakom en sådan ändring. Jag vill, i anslutning till att kommunikationsministern talade om att man inte får göra en försämring, fråga om kommunikationsministern är beredd — om denna situation blir aktuell — att höra med dem som ansvarar för jourtjänsten vilken inställning de har till en sådan eventuell propå från SOSAB:s sida.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att man i denna grannlaga fråga undersöker alla möjligheter att inte komma i ett läge som ger anledning till misstanke att systemet inte kommer att fungera. Jag kan inte i detalj redovisa exakt hur det skall gå till. Det är en diskussion som naturligtvis måste föras i samband med en förändring. Även om det formella beslutet måhända kan ligga vid sidan av regeringen i vissa sammanhang, kommer jag naturligtvis att medverka till att sådana iakttagelser som Bertil Hansson åberopar beaktas.
Herr talman! Jag tolkar detta svar på följande sätt: dels att ett beslut om tillstånd ligger inom regeringens kompetens, och uteslutande där, om det blir fråga om en förändring, dels att regeringen är beredd att lyssna på alla parter i samband med att en sådan här fråga kan aktualiseras.

Herr talman! Dagens debatt om partistödet bör rimligen handla om det lämpliga i att i rådande ekonomiska läge höja, och det delvis retroaktivt, det statliga partistödet. Jag vill inledningsvis understryka detta, därför att jag har en känsla av att debatten lätt kan förvandlas till en allmän debatt om partistödet, om behovet av väl fungerande politiska partier, om att demokratin kräver goda arbetsvillkor för partierna etc. Men det är faktiskt inte detta som utskottsbetänkandet tar upp. Nej, vad det nu handlar om är betydande höjningar av partistödet. Dels föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att vi skall räkna upp partistödet för innevarande budgetår med 15 9 fr.o.m. den 15 oktober 1981, dels vill man genomföra samma höjning för nästkommande budgetår. Sammanlagt kostar det här skattebetalarna omkring 20 milj.kr. extra. Det kan synas som ett mindre belopp i dessa miljardunderskottens tidevarv. Men frågan har definitivt också en principiell aspekt. På samhällslivets alla områden tvingas vi nu till hårda besparingar. För att få ordning på den svenska ekonomin måste vi även spara på aktiviteter som ligger många människor varmt om hjärtat. Enskilda, liksom branscher och hela regioner får känna av de nödvändiga besparingarna. Dessa besparingsåtgärder genomför vi inte med lätt hjärta, men de är icke desto mindre nödvändiga för att vi skall komma ur de nuvarande ekonomiska besvärligheterna. I detta läge, då politikerna ställer stora krav på andra, borde rimligen krav ställas också på dem själva. Moderata samlingspartiet kan därför inte gå med på de föreslagna höjningarna. Vi säger nej till dem och kräver därutöver en mindre besparing på 5 miljoner för nästa års partistöd. Detta är en klar markering från moderata samlingspartiets sida av att vi vill vara med och ta vårt ansvar för den nödvändiga besparingsverksamheten, inte bara i ord utan också i handling, även om det naturligtvis också drabbar oss själva. Jag tror att det är svårt att få gehör för krav på besparingar, om politikerna talar om sådana för andras del men höjer de egna anslagen, t.o.m. retroaktivt. Naturligtvis går det att spara också när det gäller valrörelser och politisk verksamhet. Jag tror att en minskning av den kostsamma affischeringen — för att bara nämna ett exempel — skulle uppskattas av många.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 Därför kan talet om att nedskärningarna allvarligt skulle försvåra den partipolitiska verksamheten avfärdas. I detta utskottsbetänkande behandlas också frågan om det kommunala partistödet. Vi har där en annan konstruktion än för det statliga stödet. Kommunerna får inte bevilja partierna ett grundbelopp per parti och sedan ett rörligt mandatbidrag. Detta är emellertid den lösning som man har fastnat för på det statliga området. Alla partier som ställer upp i ett val har vissa grundkostnader för sin verksamhet — man skall nå ut till precis samma antal väljare. Moderata samlingspartiet har under många år pläderat för ett system med såväl grundbidrag som ett rörligt mandatbidrag också i kommunerna. Utskottet har emellertid hittills varit kallsinnigt. I år finns det en strimma av intresse från konstitutionsutskottets sida, så till vida att majoriteten nu kan tänka sig att kartlägga den nuvarande partistödssituationen i kommunerna. När det gäller konkreta reformer nöjer sig utskottet med att säga att det tillkommer regeringen att ta initiativ i frågan. Detta är verkligen att fästa ringa vikt vid riksdagen. Det är väl naturligt att riksdagen, om något organ, borde våga ha en mening i den här frågan. Nog skall väl Sveriges riksdag kunna uttala sig för en princip när det gäller det kommunala partistödet. Det tycker inte konstitutionsutskottet, medan vi däremot från moderat håll anser att en sådan här viljeyttring nu är på sin plats och att detta skall ges regeringen till känna. Vi vill alltså ha både en kartläggning av det kommunala partistödet och en inriktning på en reform av detta stöd, med den utformning som jag just har nämnt. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3. En sådan reform, herr talman, skulle inte kosta mera pengar utan kan genomföras inom ramen för de nu utgående beloppen. För moderata samlingspartiets del skulle detta, med partiets nuvarande storlek, förmodligen inte leda till mera utan tvärtom till mindre pengar. Men vi ser självfallet inte frågan på detta sätt. För oss är principen den viktiga. Eftersom mittenpartierna och socialdemokraterna har visat stor handlingskraft när det gällt att höja det statliga partistödet, t.o.m. retroaktivt, hoppas vi från moderat håll att dessa partier, eller åtminstone några av dem, skall visa samma handlingskraft och snabbhet när det gäller att klara de framtida principerna för det kommunala partistödet. Det är hög tid, herr talman, att så sker.

Herr talman! Det är slående att Hilding Johansson vill vara med om att avskaffa indexregleringen av skatterna men att han däremot, om jag förstod honom rätt, är positiv till någon form av indexreglering av partistödet. När det gäller indexregleringen av presstödet har hans partivänner i den senaste pressutredningen varit mycket positiva. Kort sagt: När det gäller vad jag skulle vilja kalla egna förmåner är man i hög grad positiv till en indexreglering, men i andra sammanhang kämpar man mycket hårt mot denna princip. Jag tycker inte, herr talman, att den ekvationen går ihop. De överläggningar mellan partierna som Hilding Johansson talade om ägde vidare faktiskt rum för tio år sedan och avsåg tiden fram till 1976. Det var alltså för en avgränsad tidsperiod som man träffade en uppgörelse. Vi försökte från moderata samlingspartiets sida i god tid före utgången av 1976 få till stånd sådana nya överläggningar som Hilding Johansson nyss efterlyste. Vi sade att perioden nu är slut och att det nu är dags att ta itu med hela problemkomplexet en gång till. I dag skriver vi 1982, och sådana överläggningar har ännu icke kommit till stånd. Mot den bakgrunden är det väl ganska naturligt att vi i det utskott som enligt riksdagsordningen handlägger just partistödsfrågor försöker få till stånd någon form av initiativ beträffande det kommunala partistödet. Självfallet innebär varje besparing vissa påfrestningar, oavsett var man sparar, men skall det bli någon trovärdighet i kravet från politikernas sida på besparingar, måste man naturligtvis också själv vara beredd på att man kan komma att drabbas av dem. Nu säger visserligen Hilding Johansson att hans parti inte alls är med i den stora besparingsdriven, men man är faktiskt även på socialdemokratiskt håll medveten om vikten av besparingar och medverkar på sätt och vis i den processen här i riksdagen. Med tanke på det är det, herr talman, ett sällsynt illa valt tillfälle att —t.o.m. retroaktivt — just nu höja partistödet. Det föreligger faktiskt inte något akut problem som gör att man behöver räkna upp partistödet just nu.

Herr talman! När det gäller frågan om indexreglering eller inte så var det Onsdagen den faktiskt Hilding Johansson som i sitt inledningsanförande tog upp den frågan 24 februari 1982 genom att göra jämförelser med penningvärdets fall under den tid varunder partistödet inte höjts. Skulle man föra det resonemanget, så skulle vi när det gäller både avdrag, bidrag och anslag på en lång rad punkter tvingas justera. Det gör vi inte, och det har inte heller Hilding Johansson och hans parti krävt. Här måste det nog vara på det sättet att man från fall till fall får höja partistödet eller justera det i den andra riktningen. Vi kan alltså konstatera att just i det här läget, när man på alla andra områden får dra ned, då kommer det förslag om t.o.m. retroaktiva höjningar. Moderata samlingspartiet går emot detta. Beträffande frågan om överläggningar mellan de politiska partierna utlöpte 1976 en överenskommelse som träffades i början av 1970-talet. Vi försökte då från moderat håll, som jag sade i min förra replik, få till stånd dessa överläggningar. På den tiden hette statsministern Olof Palme, och han hade väl haft möjligheter att ta initiativ till sådana överläggningar. Men, herr talman, här försöker man verkligen krypa bakom realiteter. Vill riksdagspartierna, representerade i konstitutionsutskottet, få till stånd förändringar när det gäller konstruktionen av det kommunala partistödet, så skall väl vi rimligtvis kunna göra detta och inte vara så fina i kanten att vi sitter och väntar på att statsministern eller justitieministern — eller vem det kan vara — behagar inleda den här typen av överläggningar med oss. Förvisso finns det anledning att vara artig och visa respekt för vår regering någon gång då och då. Men så stor behöver väl ändå inte respekten vara från riksdagens sida att det är vi som skall sitta och vänta på att regeringen tar kontakt med oss — det är en princip som i varje fall icke moderata samlingspartiet kan ansluta sig till.